Fru talman! Det är bra. Jag skulle ha kommenterat det svar jag fick förut. Att Folkpartiet, om man kan visa att det finns områden som bör sparas enligt Natura 2000, kommer att gå emot en flygplats vid Hall och Södertörn ser jag som ett löfte. Jag kommer att se till att Folkpartiet får all den information som finns, för här finns det mycket framtaget. Det kan jag garantera. Dessutom finns det mycket annat som vi kanske bör titta på: hur man gör beräkningar av bullernivåer, osv. Man tittar på toppen, och så slår man ut det på antalet timmar på dygnet. Det finns många underligheter i detta förslag. Det kan jag garantera. Jag blir ganska förskräckt, faktiskt. Det går dessutom att visa att man räknar ut vilken mängd kväveoxider som ska avges från plan på ett sätt som innebär att inte ens ett sportplan skulle kunna lyfta. Det finns mycket konstigt. En sak av det som Folkpartiet framförde tidigare vill jag dock protestera mot, nämligen att det inte satsas på detta område. Det har aldrig någonsin i svensk historia satsats så mycket pengar på att avsätta naturreservat, t.ex. på skogen, som nu. 500 miljoner kommer vi upp i om några år. Så mycket har det aldrig funnits tidigare. Det är faktiskt mer än vad Naturskyddsföreningen vågade begära. Att påstå att denna majoritet inte satsar på naturvård är fel. Jag måste säga att jag i så fall har svårt att förstå varför det har sett ut som det har gjort tidigare, när Folkpartiet har varit med i regering. Det har aldrig sett ut så här. Så här mycket pengar har det aldrig kommit till förut.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Gudrun Lindvall för att hon utifrån sitt breda kunnande informerar oss andra i kammaren om hur saker och ting förhåller sig. Jag vill också tacka henne för tipset att tala med våra duktiga tjänstemän på vårt utskottskansli. Det är möjligt att jag har gjort det alldeles för lite. Jag ska ta Gudrun Lindvalls varning ad notam på denna punkt. Med tanke på den intellektuella briljans som nu kommer från talarstolen, från en representant för Miljöpartiet, är det kanske förmätet att yttra sig ytterligare i dessa frågor. Men jag tar ändå risken i detta sammanhang. Gudrun Lindvall påstår att det inte har skett någon förändring när det gäller tillämpningen av allemansrätten utifrån arbetet med miljöbalken. Vi reservanter får väl be om ursäkt för att vi så totalt har missuppfattat majoritetens skrivningar och det som kommer från departementet. Jag kan bara konstatera att vi står på samma grund som väldigt många miljöorganisationer står på. Det är riktigt som Gudrun Lindvall säger att denna fråga, om kommersiell verksamhet på annans mark, inte kom upp i samband med miljöbalken, men den har föregåtts av en intensiv diskussion.

Att lagstiftningen nu ger den möjligheten är ett faktum, Gudrun Lindvall.
Fru talman! Jag får tacka för komplimangerna. Det är roligt att höra att moderaterna uppskattar att vi försöker läsa på. Det som var problemet tidigare, före miljöbalken och allemansrätten, var att det över huvud taget inte fanns någon prövning. Hur man kan hävda att det blir sämre om man får en prövning än när ingenting alls prövas förstår jag inte. Tidigare var det fritt fram. Det var ingen prövning och ingen tittade och ingen brydde sig. De problem vi fick, som är problem som berörs i balken, är att vi fick ett slitande på naturen som inte var acceptabelt med tanke på de synpunkter vi har på naturen och det som regleras i balken. Då tittade vi på vad vi skulle kunna göra i balken. Där säger vi att man i naturen ska tillämpa försiktighetsprincipen. Det övriga finns i kapitel 2. Eftersom kommersiellt utnyttjande av naturen icke var reglerad verksamhet undrade vi om det fanns en möjlighet att försöka införa någon sorts prövning enligt balken, dvs. gå ett steg åt det håll som Göte Jonsson vill. Har vi möjlighet att börja göra någonting? Jag kan säga att jag beklagar att vi gjorde det. Det finns ingenting som har missförståtts så mycket. Vi har gått från en situation där det var totalt fritt fram. Det kan vi se utifrån de domar vi hade då. Vi kan se det utifrån den utredning som Naturvårdsverket hade gjort och den rapport som har kommit. Alla ansåg att vi måste försöka hitta ett sätt att enligt balken se till att naturen inte slits. Den möjligheten vi hade då var inte att gå och fråga markägarna om lov, som Göte Jonsson vill, utan den var att se till att den myndighet som har tillsyn över naturen skulle kunna komma in och ha synpunkter, dvs. länsstyrelsen. Det är på det sättet vi kan reglera det här i balken. Det är så vi reglerar miljötillsynen i landet. Vi har alltså sett till att den här verksamheten regleras som all annan miljöpåverkande verksamhet. Det är det enda vi kan göra i balken. Jag har också diskuterat mycket med miljöorganisationer. Jag anser nog att de har förstått det här.
Fru talman! Gudrun Lindvall har informerat mig en hel del. Då kanske jag också får informera Gudrun Vi reservanter har inte sagt nej till de paragrafer som reglerar miljö och naturskyddet i balken. På den punkten har vi precis samma uppfattning, Gudrun Lindvall. Det här behöver därför Gudrun Lindvall inte upprepa. Jag kan det här precis lika bra som Gudrun Lindvall. Vi har kritiserat det faktum att ni i majoriteten har sagt att länsstyrelserna inom ramen för balken ska pröva om kommersiell verksamhet kan bedrivas ur miljösynpunkt. Det har ni slagit fast. Vi har sagt att det är en halvmesyr i lagstiftningen. Om man ska ha rätt att bedriva kommersiell verksamhet på någon annans mark ska man också fråga markägaren. Det är det som vi har gett regeringen till känna. Sedan ankommer det på regeringen att tala om i vilken lag detta ska regleras. Det ankommer inte på mig eller Gudrun Lindvall. Ingen av oss är jurister. Det handlar om att riksdagen ger regeringen till känna. Om kommersiell verksamhet ska bedrivas på någon annans mark ska det regleras äganderättsmässigt precis på samma sätt som det ska regleras när det gäller miljöskydden. Vi står på samma sida när det gäller miljöskydden. Men Gudrun Lindvall sviker äganderätten. Det är skillnaden. Jag vet var Miljöpartiet står på denna punkt. Det är det viktiga, Gudrun Lindvall.
Fru talman! Det är bra att höra att moderaterna tycker att det vi har gjort i balken är bra. Det tackar jag mycket för. Äntligen har vi fått ett erkännande för vad vi gör i balken. Vi ser till att skydda naturen mot ett överdrivet utnyttjande. Det är jättebra. Äntligen har vi kommit dithän. Då kan vi ta nästa steg i diskussionen. Det här steget har jag faktiskt väntat på. Jag är hemskt glad över att Göte Jonsson på det sättet har erkänt att det som vi har gjort i balken har varit bra. Göte Jonsson! Vi kan se att det ni begärde i er reservation när det gällde balken var att man skulle se över hur det övriga skulle regleras. Om vi är överens om att detta inte ska regleras i balken - eftersom vi inte kan göra det - kan man ta nästa steg. Då måste ni själva fundera över hur ni vill reglera det här. Då måste ni sätta er ned och fundera. Vill ni reglera det i jordabalken? Vill ni reglera det i brottsbalken? Vill ni reglera det i förvaltningslagen? Var någonstans vill ni ha den typen av reglering? Vill ni ha in allemansrätten i en lag, så att det blir möjligt att fälla folk för brott mot allemansrätten? Det här är det stora problemet. Men då kan vi lämna diskussionen om att det här ska göras i miljöbalken. Då tycker jag att vi har kommit en bra bit på vägen i den här diskussionen. Jag är mycket tacksam över det. Jag tycker att vi har kommit långt om vi är överens om att vi har gått så långt som vi skulle kunna gå i miljöbalken och att det här är bra åtgärder för att se till att naturen inte förstörs på grund av en sådan här verksamhet; vi tillåter ju inte att naturen förstörs av någon annan typ av organiserad verksamhet. Då kan vi också vara överens om att vi inte kan titta på det här i uppföljningen av miljöbalken.
Fru talman! Trots att Gudrun Lindvall kan väldigt mycket måste jag säga att hon är dåligt påläst när det gäller våra reservationer. Vi har inte krävt att detta ska regleras i miljöbalken. Var får Gudrun Lindvall det ifrån? Det är heller inte meningen att jag som riksdagsledamot ska sitta och bestämma om detta ska regleras i jordabalken, i någon annan balk eller i någon annan lagstiftning. Vi kunde i och för sig ha begärt att våra duktiga tjänstemän på utskottskansliet skulle ha berättat för oss var någonstans detta ska regleras och att riksdagen skulle ha skrivit en lag om detta. Men det har vi inte gjort, eftersom detta är ganska komplicerad materia. Därför har vi föreslagit att regeringen ska återkomma till riksdagen, fru talman, med förslag om en äganderättsreglering som inte strider mot de naturbevarandevärden som finns i miljöbalken. Det är inte första gången, Gudrun Lindvall, som jag ställer mig bakom det positiva i miljöbalken. Det gjorde jag givetvis när vi antog miljöbalken. Men det handlar om att regeringen också ska reglera när det gäller problemet med äganderätten. Det är vårt budskap, helt och hållet enligt gängse regler för hur riksdagen och regeringen kommunicerar med varandra. Fru talman! Jag har inget ytterligare att tillägga.
Fru talman! Jag tycker att det här blev en bra diskussion. Nu har vi kommit en bit på vägen. I och med att Göte Jonsson klart och entydigt säger att det som är i balken inte är problemet kan vi också sluta med att säga att man ska titta på det här i uppföljningsutredningen av balken. Det är alltså inte där vi ska titta på det. Då kan vi äntligen, efter många år, vara överens om att detta inte ska regleras i balken. Då tycker jag att vi faktiskt har kommit en bit på väg. Göte Jonsson! Moderaterna hade naturligtvis många synpunkter på miljöbalken. Ni hade väl ett trettiotal reservationer. Vi kan väl säga att det är där den stora skiljelinjen har gått i svensk miljöpolitik mellan just moderaterna och övriga. Jag vet att det ni skrev om allemansrätten i er reservation när det gällde balken var att det skulle vara någon sorts utredning. Men jag är hemskt glad, fru talman, över att vi nu har kommit så långt att vi kan vara överens om att det inte handlar om miljöbalken och alltså inte om uppföljningsutredningen av balken. Jag tror faktiskt, Göte Jonsson, att frågan på det sättet kan föras framåt på ett positivt sätt och att vi slipper denna hopplösa diskussion om miljöbalken och allemansrätten. Tack, Göte Jonsson! Vi har kommit en bit på väg.

Kammarens sammanträde är öppnat. Nu följer en aktuell debatt om kvaliteten i den svenska skolan. Debattreglerna framgår av talarlistan. Företrädaren för det parti som har begärt debatt, Alf Svensson, inleder. Statsrådet avslutar debatten. Det förekommer inga repliker.

Fru talman! Ett land som sänker halten på kvaliteten på sin undervisning begår självmord. Det är utomordentligt starka ord, men de är uttalade av en fransk undervisningsminister. Och jag tror faktiskt att det ligger en oerhört stor sanning i det. Jag tror faktiskt inte att vi, inbegripet mig själv, riktigt anar i vilket allvarligt läge det svenska skolväsendet befinner sig i dag. Vi kan tala oss hesa om ekonomisk tillväxt, och vi kan bygga upp geniala strukturer för social gemenskap och välfärd. Men om skolväsendet får halka efter eller bli försummat blir likväl resultatet det som ingen av oss önskar. Jag begriper inte att inte regeringen och skolministern gör någonting, att de så passivt åser att 10 %, 20 % eller 30 % på en del håll inte klarar godkänt i kärnämnena. Och det är klart att detta skapar enorma problem som vi bygger in i vårt svenska välfärdssamhälle. Och om vi inte nu sätter i gång och restaurerar skolan, så har vi i framtiden en situation då människor slås ut eller aldrig kommer in i gemenskapen. Mycket i skolan är bra - rätt. Många skolor fungerar utmärkt - rätt. Men om ett skepp går under och 80 eller 90 % klarar sig men 10 eller 20 % går under, då står man inte på kajen och hojtar: Mycket bra! Utan då är man förtvivlad. Fru talman! Måtte den här debatten resultera i att skolministern presenterar ett handlingsprogram, ett restaureringsprogram eller en nationell plan, eller vad man nu kallar det, som medför att skolmiljön blir trygg och trivsam för både elever och lärare. Tänd nu hoppet, skolministern, och framtidstron i den svenska skolan, därför att det är vad som behövs.

Fru talman! Kristdemokraterna har begärt en extra debatt om kvaliteten i grundskolan. Orsaken till detta är en rapport från Skolverket som bl.a. visar att andelen elever som inte nått målen i ett eller flera ämnen har ökat med ungefär två procentenheter, från Samma tema och samma rapport debatterades i kammaren för cirka tre månader sedan, då på initiativ av moderaterna. Till saken hör också att vi i dag i utbildningsutskottet har behandlat en moderat motion om situationen i grundskolan som väckts, som man säger, till följd av en händelse av största vikt, vilken Skolverkets rapport och en artikel i Dagens Nyheter av skolrådet Ragnar Eliasson anses vara. Moderaterna menar att rapporten ger "alarmerande besked om tillståndet i skolan" och att "läget är så allvarligt att konkreta åtgärder måste vidtas". Jag menar att de borgerliga partierna satt i system att måla upp en mörk och tendentiös bild av skolan, en bild som enligt våra skolföreträdare i många stora kommuner som jag varit i kontakt med har en förödande effekt på arbetsglädje, motivation och ambitioner bland både skolledare och lärare. Är då den krisbild som man målar upp sann? Har skolan generellt sett blivit sämre? Det man måste fråga sig är vad som göms bakom siffran 22,7 %. Vad har vi att jämföra med bakåt i tiden? Vilka ämnen är det man inte klarar av? Och framför allt: Vilka är det som inte klarar av dessa ämnen? Bara för ett par år sedan hade vi ett betygssystem som per definition gav 31 % av alla elever betyget 1 eller 2 i varje enskilt ämne, och det i en skola där den allmänna meningen var att en godkänd prestation borde ge betyget 3. En jämförelse bakåt i tiden ger då inte intrycket av att siffran 22,7 % skulle innebära att skolan kraftigt har försämrats. Från 31 % godkända i varje ämne till 22,7 % i något ämne kan väl knappast uppfattas som en försämring. Jag menar att det allvarliga problem som gömmer sig bakom snittsiffran 22,7 % är det faktum att olika skolor t.o.m. i samma kommun uppvisar så vitt skilda resultat. Spännvidden kan enligt vad jag har kunnat utläsa av statistiken ligga mellan 0 och 78 % då det gäller antalet elever som inte klarar målet i ett eller fler ämnen. Det är olikheterna som utgör ett hot mot grundbulten i svensk utbildningspolitik, en nationell likvärdig skola för alla barn. Vad man tydligt kan se av statistiken är att skolor i välbärgade områden klarar sig generellt väldigt bra, medan skolor i områden med människor med låga inkomster, hög arbetslöshet och invandring klarar sig betydligt sämre. Den djupaste orsaken till de stora skillnaderna när det gäller resultatet är boendesegregationen, vilken är en klassfråga. När man studerar statistiken kan man förenklat säga att problemen i hög grad rör pojkar vars föräldrar är invandrare och som går i en skola i ett hårt segregerat bostadsområde i en förort till Stockholm, Göteborg eller Malmö. Vad vi nu kan se är resultatet av att vi under senaste tio åren har tillåtit den ekonomiska, sociala och etniska segregationen i samhället att tillta. Detta har naturligtvis fått effekter även på skolan och ökat skillnaden mellan skolor. I valfrihetens namn tillåter vi också att den kritiska massan av motiverade elever och engagerade föräldrar, som krävs för att få till stånd positiva läroprocesser och social utveckling i skolan, i vissa skolor undermineras. Vad vi kan se är alltså inte en generell kris för grundskolan utan problem för vissa skolor i utsatta områden med en stor andel elever i behov av särskilt stöd. Det är också nu vi kan se konsekvenserna av nedskärningarna under hela 90-talet i form av större undervisningsgrupper, nedslitna miljöer, minskad vuxentäthet i skolan, urholkat stöd till elever med svårigheter, färre laborativa lektioner, bristande elevvård, färre skolkuratorer, färre skolpsykologer. Det är något som tydligt framgår bl.a. i Välfärdskommitténs Bokslut över 90-talet. I nedskärningstider drabbas alltid de som har det svårast mest. Vad säger då initiativtagarna till dagens debatt? Det ska bli intressant att höra Alf Svensson i hans nästa anförande. Jag vill gärna utröna om Kristdemokraterna, trots sin värdekonservatism och sina patriarkaliska åsikter, är förmögna att kritisera och avslöja de maktstrukturer som leder fram till orättvisor. Kd har en tendens att göra ekonomiska orättvisor till moraliska frågor snarare än till politiska. Vad säger förra debattens initiativtagare, moderaterna, i sin elva sidor långa motion om situationen i grundskolan? Vilken analys av bakgrundsfaktorerna till dagens krissituation gör man? Vilka konkreta åtgärder föreslår man? Det, fru talman, ämnar jag att återkomma till i mitt nästa anförande.

Fru talman! Jag hoppas att det inte verkar övermaga om jag kommer med fem enkla råd. Vi kan tala om bekymmer, men vi behöver naturligtvis också ha några idéer om hur vi traskar ur dem. För närvarande står vuxenvärlden rådvill, eller i det närmaste i alla fall, inför det pornografiska våld och exempellösa vanvett som TV-kanaler vräker över oss. Vi i vuxenvärlden har i regel en fråga varje vecka som sköljer över oss. Jag tror att det är utomordentligt angeläget att skolan tar sig an sin etiska fostran. Nu har jag läst och hört - och naturligtvis flera med mig - att det ska delas ut dagstidningar i skolorna, för man ska försöka få eleverna att mer följa med vad som står i medierna. Jag tror att man i varje dagstidning varje dag kan hitta rubriker som är angelägna att ta upp ur en etisk synvinkel. Det kan gälla för de äldre eleverna varför Jörg Haider inte ska sitta med i en regering. Det kan handla om gruppvåldtäkter och fiffel på ett eller annat område. Jag tror att en etiksamling behöver äga rum kontinuerligt, inte något som blossar upp en vecka utan som pågår vecka efter vecka. Sedan må detta äga rum morgon, middag eller kväll - därom behöver vi inte tvista. Skolan måste mer ta sitt etiska ansvar och få eleverna att fundera över vad som händer när en individ eller en liten grupp inte gör det. Den andra punkten, fru talman, är att skolan måste mer engagera sig för sin egen arbetsmiljö. Jag tror faktiskt inte att kommunerna riktigt än fått klart för sig vilket oerhört ansvar man har för skolans arbetsmiljö. Det är våra barns arbetsmiljö det handlar om. Det ska alltså inte skrikas könsord på skolgårdar, lika lite som det ska skrikas könsord i korridorerna här i riksdagen. Skolgårdar ska vara fria från mobbning. Det ska vara mobbningsfria zoner på skolgårdar och i korridorer. Jag tror också att den som sår vind skördar storm. Det finns, menar jag, ett samband mellan jargongen och språkbruket i skolkorridorer och på skolgårdar och innehållet i de TV-program som man sedan tittar på. Det är naivt att inte se det sambandet. Ordning och reda måste man våga tala om. Tänk om vi inte hade kvittningsmän här i riksdagen. Jag är inte säker på att det skulle fungera som det nu gör. Men en skolelev får inget besked i sitt betyg om ifall hon eller han håller sig borta från lektionerna, dvs. skolkat. Detta är inte till gagn, det är inte en frihet som ska omhuldas. Det är en nonchalans mot eleven i fråga. Det talas om ordning och reda och skolmiljön. Sedan nämndes det någonting från Vänsterpartiet om borgerliga partier. Ja, det är ju den vanliga demagogin därifrån. Läs Sydsvenska Dagbladet från den 30 oktober! Där står det om en Malmöskola - och inte en Helsinborgsskola - och jag tror inte att det var en borgerlig debattör som skrev den artikeln. Punkt nr 3: Skriv in föräldrarna samtidigt som skoleleven skrivs in i skolan! Upprätta ett kontrakt mellan föräldrarna, eleven och skolan så att det uppstår ett ömsesidigt ansvarstagande och så att en allsidig information äger rum. Det ska finnas en delaktighet dag ut och dag in, vecka efter vecka. Så har man gjort i många problemskolor världen över, och därmed verkar det som att man har lyckats åtskilligt bättre. Punkt nr 4 gäller förstås läraryrket. Det är ingen tvekan om att läraryrkets status måste öka. Vi kan inte ha det som vi har det, att inte de bästa, de mest begåvade, intelligenta, karismatiska ungdomarna söker sig till läraryrket. Läraryrket ska vara attraktivt. Det finns lärare som gör enorma insatser i dag, men läraryrket måste ändå få - även om jag vet att det är vi som förhandlar om löner - en högre status också lönemässigt. Och lärare måste naturligtvis få arbetsplatser på sin skola när man nu kommenderar lärarna att hålla sig där. Faktum är att så icke alltid är fallet. Punkt nr 5: Häromdagen yttrade sig skolministern på ett sätt som alldeles uppenbart kunde uppfattas - och uppfattades också - som att gymnastik inte var så viktigt. Forskning visar emellertid att ju mer stimulans hjärnan får genom motorisk träning, desto större förmåga får barnet att tänka kreativt och lösa problem. Det finns alltså ett samband mellan rörelser och inlärningsförmåga, eller uttryckt annorlunda: det finns ett samband mellan gymnastik och historieundervisningen. Det låter kanske konstigt, men eleven måste ses som en helhet, och man måste engagera skolan på ett sådant sätt att man ser vilka intressen och krav som varje elev har. Fru talman! Jag är övertygad om att varje skola är en egen liten värld. Jag är helt säker på - precis som det sades tidigare - att många skolor fungerar utmärkt. Jag hade förmånen att förra veckan besöka Rinkebyskolan och blev imponerad av den. Man kan naturligtvis räkna upp andra skolor också. Men det är ju om de elever, om de människor som det i dag inte fungerar för som vi talar. Det är ju deras framtid som det handlar om. Det rör sig om tusentals och åter tusentals, och då kan man inte fastna i något slags statistiskt dribbel, vilket ju förekom här för några minuter sedan från Vänsterpartiets sida.

Fru talman! Kunskap är makt, makt att förändra sitt liv och möjlighet att fullt ut vara medborgare. Utifrån detta är det oacceptabelt att en fjärdedel av våra elever tvingas att lämna skolan utan tillräckliga kunskaper. Det är när skolan inte förmår att ge tillräckliga kunskaper som människor hamnar i vanmakt. Till sist orkar de inte ens ha några drömmar om sin framtid. Jag tycker att det är beklämmande att vi återigen måste stå här i kammaren och debattera skolan och utvecklingen där. Vi har haft den debatten tidigare. Förslagen till förbättringar har ju haglat inne i denna kammare. Men alla debatter och förslag till trots har ju ingenting hänt. Skolministerns inställning har varit att vi ska vänta och se. Det kommer nog att bli bättre, har hon sagt. Hon lyssnar och hon begrundar, men det är ju ingen tröst för alla de elever och lärare som just nu kämpar i skolan med otillräckliga resurser och med oklara politiska mål. Det krävs handling, inte avvaktande och nya utredningar som har föreslagits bl.a. här i dag. Under de senaste åren har jag haft förmånen att besöka många skolor runtom i landet. Jag har träffat många positiva lärare och elever, men jag har också träffat lärare som har bränts ut, oroliga föräldrar och elever som inte har vågat tro på sig själva. Jag har mött elever som vet och känner att de är dömda på förhand för att de kommer att gå ut skolan med dåliga kunskaper och dåliga betyg. Det är ju dessa människor och elever som siffrorna handlar om. Det är inte någon abstrakt statistik. Fru talman! Centerpartiet vill satsa stort och lyfta fram skolan, inte bara genom ökade resurser utan också genom att se till att alla elever ges möjlighet till goda kunskaper. Vi vet att det finns problem, och nu behövs de konkreta åtgärderna. Men framför allt handlar det om att redan nu visa att vi tar situationen på allvar och att vi visar på ett ledarskap och ger ny kraft till dem som jobbar i skolan. Jag anser att det krävs fokusering på tre saker: de viktigaste kunskaperna, makten tillbaka till skolan och en satsning på lärarna. För det första: Skolans huvuduppgift att ge kunskaper måste fokuseras i mycket högre grad än i dag. Alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg i svenska, engelska och matematik, och det måste inte vara så svårt. Det kan handla om att tidigt identifiera problemen, satsa resurser på speciallärare, på program för läs och skrivfärdigheter. Sådana saker har Centerpartiet m.fl. lagt fram förslag om här i kammaren, men inte ens sådana småsaker har skolministern och regeringen kunnat prestera. Vi vet att alla elever kan lära, men att man lär på olika sätt. Jag accepterar inte ett synsätt som innebär att man sänker kraven för elever med inlärningsproblem. Dessa elever ska i stället ges stöd och den extratid som krävs för att de ska kunna tillgodogöra sig kunskaper. Det är ju inte tiden utan kunskaperna och eleven i sig som är det absolut viktigaste. I stället för att diskutera kunskaper pratar skolministern om värdegrunden och värdegrundsprojekt, och det är en attityd som uppenbarligen tilltalar Alf Svensson, men som knappast löser problemen med att ungdomar inte lär sig att läsa och skriva. Värdegrunden är jätteviktig, och den ska genomsyra hela skolan, men det får inte bli ett teoretiskt ämne som läggs vid sidan om. Det ska finnas med vid varje undervisningstimme. För det andra: De som vet hur det ser ut i skolan, nämligen lärarna, skolledarna och eleverna, måste få förtroende att utforma skolans vardag. Grundtanken ska vara att makten flyttas ut till de enskilda skolorna ända in i klassrummen till lärarna och eleverna. Då har de som har kunskaper om skolan också makten över resurserna. Det är dags att fullfölja decentraliseringen ut till kommunerna, ut till skolorna och ända in i klassrummen. Bo Lundgren och moderaterna vill göra tvärtom. Man vill återigen centralisera och förstatliga skolan. Skolministern vill åter styra över resurserna till skolan. Det verkar som att ingen av dem har tänkt på att skolorna ser olika ut och har olika förutsättningar. Jag tycker inte att det verkar som att ni har tänkt på att dessa idéer kommer att innebära att många skolor får mindre resurser och att den lokala makten försvinner. För det tredje måste lärarnas roll uppvärderas. Det handlar bl.a. om att se till att lärarnas inflytande ökar. De måste få vara med och bestämma över hur resurserna fördelas och hur deras arbetstid utnyttjas. Höj lönerna, inrätta karriärvägar, öppna möjligheterna för lärare att vidareutbilda sig bl.a. till specialister inom skolan! Vi måste också förnya lärarutbildningen och se till att det finns rimliga möjligheter till fortbildning. Dessutom måste lärarna få vara lärare och inte bara kuratorer, psykologer och poliser som de många gånger får fungera som i dag. Låt lärarna återigen bli lärare i skolan! Fru talman! Så här arbetar Centerpartiet för att fler ska vilja bli lärare. Men hur tänker skolministern lösa den framtida lärarbristen? Vad har skolministern för funderingar om att göra läraryrket attraktivt, och framför allt: Hur tänker ministern locka de unga människor som i dag funderar på att bli lärare och göra lärarkarriär? Återigen: Det saknas inte goda idéer. Mängder med förslag till förbättringar har presenterats. Det finns en gemensam vilja att förändra och att lösa skolans problem. Men det som har saknats och som fortfarande saknas är initiativkraften från regeringen och skolministern. Det yttersta ansvaret för att skolans mål ska nås ligger alltid på skolministern, säger hon själv. Det är dags för kreativa nya förslag som blir en realitet. Eleverna, lärarna och föräldrarna har väntat länge nog.

Fru talman! Det är lätt hänt att de åsiktsskillnader som faktiskt finns i en sådan här debatt bäddas in i ett töcken av välvilja, vackra ord och höga ambitioner. Det är ju ingen som säger att man slår vakt om flumskolan och tycker att det är okej att de svaga eleverna får betala priset, utan man uttrycker sig annorlunda. Därför kan det vara nyttigt att vidga perspektivet lite grann i tiden, för då ser man tydligare vilka felval som gång på gång har gjorts under lång tid i skolpolitiken. Det var fel att göra nästan hela grundskolan betygsfri. Det var fel att avskaffa speciallärarutbildningen. Det var fel att göra de yrkesinriktade programmen i gymnasieskolan så teoretiska. Det var fel att sänka lärarnas relativa löner kraftigt. Det var fel att avskaffa de karriärtjänster för lärare som faktiskt fanns. På min tid i skolan fanns det institutionsföreståndare, huvudlärare och fler lektorer än som finns i dag. Det var fel att tunna ut lärarnas ämneskunskaper, som skedde genom lärarutbildningsbeslutet 1985. Frågan nu är om vi ska vi bryta den här räckan av felbeslut och resolut gå från flumskolan till kunskapsskolan. Jag håller med dem som säger att det inte kommer några signaler från Utbildningsdepartementet. Det stormar om utbildningsfrågorna, men i stormens centrum, Utbildningsdepartementet, råder absolut stiltje. Där har friden lägrat sig. Det yttersta ansvaret för skolan ligger hos skolministern, säger skolministern. Jag skulle vilja säga att det yttersta ansvaret ligger hos statsministern. Jag hörde att Ingegerd Wärnersson har varit i England. Jag tycker att Göran Persson skulle lära av Tony Blair också på denna punkt. Han har gjort skolans utveckling till en nationell ödesfråga av högsta prioritet och personligen engagerat sig. Ingegerd Wärnersson får ursäkta att jag säger det, men jag anser att statsministern måste gripa in, inbjuda till partiöverläggningar och svara på de larmsignaler som nu kommer från hela skolsystemet och t.o.m. från Skolverket, som efterlyser en nationell handlingsplan - vad jag vill kalla för en nationell krisplan för skolan. Jag måste också få säga att en del av de signaler som kommer från skolministern är direkt kontraproduktiva, direkt negativa. Häromveckan var Ingegerd Wärnersson med i ett TV-program från Umeå och fick frågan: Kan du ta ordet disciplin i din mun? Det ville inte skolministern. Vad är det för märkvärdigt med det? Det är klart att man ska ha disciplin i skolan. Det är klart att skolministern ska kunna säga det. När jag för något år sedan ställde den fullkomligt självklara frågan till skolministern om det råder närvaroplikt i gymnasiet - tyvärr hade den trasslats till av ett uttalande från Skolverket - fick jag inget klart svar på den punkten. Det är ju förödande om de lärare och skolledare som hävdar närvaroplikten inte känner att de har stöd av systemet bakom sig. För att lägga till en punkt ytterligare på min inledande lista av felbeslut, så var det fel att sluta skriva in den ogiltiga frånvaron i betygen. Jag önskar alltså en nationell samling där skolans framtid ges allra högsta prioritet. Alla partier ska bjuda till för att stötta skolan. Och vi måste lägga om kursen. Det behövs partiöverläggningar om helt andra åtgärder. Det behövs mycket: höjning av lärarnas status, lärarlegitimation, att gymnasiereformen rivs upp, åtgärder mot skolk, mobbning, könsord, skadegörelse etc. Om jag skulle välja ut två områden där vi mycket, mycket snabbt, helst redan under våren, borde få en omläggning skulle jag nämna speciallärarutbildningen. Vi behöver snabbt få i gång den igen, därför att nu far så många elever illa. Särskolan växer snabbt. Det är möjligt att det är en utveckling som är nödvändig, men för närvarande sker den okontrollerat, därför att skolan inte klarar av att ge de bra eleverna det stöd de behöver. Det andra området som jag vill nämna är betygen. Jag har hört Ingegerd Wärnersson säga någon gång att ingen skola är så utvärderad som den svenska. Jag vet inte vad hon menar, men så mycket tror jag mig veta att knappast någon skola i världen har så lite betyg som den svenska. Man kan gå åtta hela år i den nioåriga grundskolan innan man får sitt första betyg. Det finns ett starkt tryck från elever och föräldrar, även från många lärare, att få tillbaka flera betygstillfällen och flera betygssteg. Låt oss enas om att detta behövs. Låt oss snabbt få en omläggning också på den punkten.

Fru talman! Det är alltså Skolverkets rapport som ligger till grund för den information som vi har fått och som är anledning till den här aktuella debatten. Rapporten handlar om de elever som just har gått ut sista året i grundskolan. Detta är en grupp elever som det finns alldeles speciella skäl att uppmärksamma. De började alltså skolan för tio år sedan, i början på 90-talet, och fick mycket snart uppleva den största förändring i det svenska skolväsendet som har skett under efterkrigstiden. Det var under finanskrisens dagar som man gjorde nedskärningar i skolan. De flesta skolor hade i snitt 20-procentiga nedskärningar, och det som skars bort var personalen. Man fick minskningar bland speciallärare, kuratorer, fritidspedagoger, i viss utsträckning skolpsykologer, och lärare. Kvar fanns alltså en reducerad lärarkår med ökade undervisningsgrupper, fler elever per grupp och en betydande minskning av tillgången till de specialister som behövs för att ge barn med behov av särskilt stöd det stöd som de är berättigade till. Det fanns skäl till oro. Hur har det då gått för dessa elever? Det ger Skolverkets rapport delvis ett svar på. Den utgår från statistiken över de betyg som dessa elever fick när de slutade skolan. Det är också denna statistik som har diskuterats här i kammaren. De borgerliga har hängt upp sig på de lite drygt 20 % som inte har fått godkänt i alla ämnen. 80 % har alltså fått godkänt i alla ämnen. Jag skulle bara vilja uppmärksamma på vad de 20 procenten betyder, för det råder en allvarlig missuppfattning på den punkten. Det betyder, om betygen vore jämnt fördelade över elever och ämnen, att ungefär 11⁄2 % av eleverna skulle ha betyget Icke godkänd i vart och ett av ämnena, alltså en elev i var tredje klass. Jag tror att de allra flesta skulle uppfatta det som ett väldigt lyckat resultat. Och det är detta resultat som gäller för ungefär 90 % av eleverna som har just denna jämna fördelning. Det finns emellertid ett stort och allvarligt problem i statistiken - det verkliga problemet. Det är att en liten grupp, en alltför stor grupp, drygt 5 % av eleverna har betyget Icke godkänd i väldigt många ämnen. Det är den grupp som man ibland slarvigt brukar säga har varit de utslagna i grundskolan, de som skolan lämnade utanför. Vilka är då dessa elever? Ja, det är naturligtvis elever med behov av särskilt stöd. Det kan vara elever med läs och skrivsvårigheter, som skulle ha behövt hjälp när de var sju, åtta och nio år men som inte fick det. Specialpedagogerna var ju borta. Hade de fått det, hade de haft en chans att följa med under resten av skoltiden. Det är eleverna med lättare funktionshinder, t.ex. lättare Aspbergers syndrom, som skulle kunna ha fått hjälp av skolpsykologen och specialpedagogen att få arbetsbetingelserna ordnade så att de hade kunnat få en möjlighet till en fin och bra skolgång. Det är eleverna med sociala problem. Och det är den kanske största delgruppen bland dem som inte har lyckats: eleverna med invandrarbakgrund, flyktingbarnen, som kom i stora skaror under den här perioden. Familjen flyttar hit, de kommer in i nya förhållanden, börjar i svensk skola och kan inte svenska språket. Det är, minst sagt, en grupp barn med behov av särskilt stöd. När det gäller de här eleverna är det alltså klart att skolan har misslyckats. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har alla tre redan i valrörelsen och nu i budgetarbetet i regeringssamverkan dragit åt samma håll när det gäller det här problemet. Det gäller t.ex. att inrätta tjänster för specialpedagoger, kuratorer, fritidspedagoger och skolpsykologer samt att öka lärartätheten så att elever med behov av särskilt stöd också får det stödet. Det här är nödvändigt för att vi ska få en god arbetsmiljö i skolan och för att erhålla den arbetsro i klassrummet som är en förutsättning för lärarnas pedagogiska arbete. Det var ni som hade regeringsmakten och lät barnen betala under den här perioden. Det var ni som gjorde nedskärningarna. Jag tänker inte försöka sätta mig till doms över en gammal regering. Det är inte min uppgift. Jag förväntar mig inte heller att ni skulle väcka aktuell debatt och sedan komma hit och begära syndernas förlåtelse. Men jag tror att en självrannsakan vore bra. Man skulle då få en analys från det borgerliga hållet av vad problemet gäller som skulle ligga sanningen närmare. Jag tycker nog att ni egentligen skulle kunna ställa upp på den politik som vi nu har påbörjat och kommit ungefär halvvägs med. Förhoppningsvis kommer vi med den också att kunna fullfölja arbetet med att återställa det som tidigare har raserats.

Fru talman! Efter att ha lyssnat på kristdemokraterna och Alf Svensson vet jag att mina farhågor tyvärr besannades. Alf Svensson är ovillig eller oförmögen att fråga sig varför det ser ut som det gör för barn i särskilt utsatta områden. Alf Svensson hamnar i ett moraliskt prat om värderingsgrund och etik. Jag skulle vilja säga till Alf Svensson: Som vänsterpartist men också som bekännande kristen blir jag alltid så förvånad när kristdemokraterna pratar om den kristna etiken som om den vore entydig och en gång för alla given. Etik går aldrig att formulera och fixera, utan det är i mötet med andra människor som jag får veta min nästas behov och min nästas krav. Det är för mig självklart. Det är de mötesplatserna vi måste skapa i skolan. Det jag tidigare sade om att de borgerliga partierna - då menar jag Moderaterna, Kristdemokraterna och speciellt Folkpartiet i den här debatten - verkligen svartmålar skolan och ger en tendentiös beskrivning har också besannats. Jag skulle kunna läsa upp alla synonymer till tendentiös: partisk, ensidig, skev, vinklad, tillrättalagd och avsiktlig. Till det jag egentligen skulle säga. Det gäller moderaternas elvasidiga motion. Vad ger den egentligen för konkreta förslag till åtgärder? Vad står det? Det finns inga kopplingar i den här långa motionen till den ekonomiska politiken sett ur barns perspektiv, ingenting om hur barnfamiljernas ekonomi har försämrats under 90-talet, ingenting om hur diskrimineringen av invandrare på arbetsmarknaden påverkar barns framtidstro och framtidshopp, inte någon insikt om den generella välfärdens betydelse för barn med och i svårigheter. Hade moderaterna haft den insikten skulle man också förstått betydelsen av att inlemma förskoleverksamheten och barnomsorgen i den generella välfärden och sagt ja till allmän förskola och maxtaxa. Men moderaterna har bara ett patentsvar för att lösa problem: Sänk skatten!

Fru talman! Först vill jag gratulera Ingegerd Wärnersson till att ha två stödpartier som i ur och skur backar upp och stöttar. Det är som vi säger i Småland ännamos rörande att höra Vänsterpartiets taleskvinna och naturligtvis Miljöpartiets representant. Man får gå till kvällspress och dagspress för att hitta den upprördheten. I dag är ni ju värre än Ingegerd Wärnersson när det gäller att försvara skolan. Gunnar Goude säger t.o.m.: Ni som gjorde nedskärningarna. Ingegerd Wärnersson är trots allt så hederlig att hon går upp i talarstolen och säger: Nedskärningarna som skedde under tio år. Så länge satt vi dessvärre inte i regeringen. Då hade det inte behövt se ut som det gör. Ni får försöka samordna det där lite grann. Sedan talas det om Skolverkets information som om den vore det enda som åstadkom den här debattrundan. Vi lever i det svenska samhället, vi läser gång på gång och upplever gång på gång i kontakten med svenska folket vad man tycker om sina barns skola. Det är icke den här rapporten som gör att jag tar till orda med detta engagemang. Det är föräldrar som ringer, det är föräldrar som skriver och uttrycker enorma bekymmer för att deras barn går i en skola som är präglad av oreda och olust. Jag kan säga ytterligare en gång att det finns gott om skolenheter som fungerar bra och är bra. Men om ni ska stå upp här från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna och tala om att det ska vara jämlikhet, då ska ni engagera er i att ändra skolan. För det är de svaga eleverna, de som kommer från de segregerade miljöerna, som drabbas. Det är därför vi tar i och vill förändra skolan och förbättra skolmiljön. De duktiga eleverna, de som har föräldrar hemma som kan hjälpa sig med skolarbetet, som kan språket och som är högutbildade, klarar sig. Det är därför det är så sällsamt egendomligt att ni på vänsterkanten just utifrån en gemensam människosyn, som man väl ändå kan hitta i kristen etik, eller hur, inte inser att alla har ett och samma värde och att alla har rätt till en skola där man får sin integritet respekterad. Då krävs det insatser. Då krävs det inte bara att man stryker allting, som om det vore bra, för det är inte bra. Och det handlar inte bara om Skolverket. Härliga elever, sade ministern flera gånger. Jag håller med om det. Det är härliga elever. Det är inte kriselever, ett ord som också användes av ministern, som vi talar om. Det är en skola som kränker en del elevers integritet. Det är en skola som omöjliggör för en del elever att skaffa sig lugn och ro så att de kan inhämta den kunskap som gör att de senare kommer att klara sig i samhället. Vi bygger ju in sociala problem. Jag har inget emot att vi tar itu med den segregering som finns i bostadsområden. Gärna det. Det är angeläget. Men tro inte att man kan använda misslyckandena i skolan som något slags alibi eller ursäkt för att vi har det som vi har det ute i vissa ytterkantsområden i vissa regioner. Läs artikeln som stod i Sydsvenskan i oktober! Den upprörde då svenska folket, lärarkår, föräldrar, journalister, oss alla. Sedan gick den böljan över. Nu kommer det en ny våg, från Skolverket, menar en del. Skolan är viktigare. Det måste till förändringar, inte i morgon utan nu.

Fru talman! Det ligger ett stort ansvar på mina axlar. Det har skolminister Ingegerd Wärnersson tidigare sagt. Ja, fru talman, det gör det verkligen. I alla de debatter vi tidigare har haft här i kammaren har skolministern sagt: Nu tar jag till mig de idéer ni har kommit med här i dag. Nu ska jag gå hem på min kammare och fundera, för att sedan kunna lägga fram förslagen på riksdagens bord. Men vart har de förslagen tagit vägen nu? Jag blir oerhört förvånad när jag hör skolministern i sitt första anförande säga att hon under dagen kommer att lämna en handlingsplan för de konkreta saker hon ska förverkliga inom skolan. Men i det andra anförandet kommer ingenting. Jag blir rädd, fru talman, om det är så vi ska hantera vår svenska skola. Ministern pratar också om att hon vill ha en gemensam samling för att diskutera. Vi ska ha ett samråd för att prata om skolan. Men, Ingegerd Wärnersson, vi har ju varit redo att mötas i ett sådant samråd för att kunna diskutera konkreta förslag för att göra skolan så bra som möjligt. Men ingen inbjudan har kommit. Skulle det inte vara bra att passa på här i dag att ge oss en inbjudan så att vi kan förmedla våra idéer och kunskaper återigen till skolministern, så att det kommer fram en konkret handlingsplan? Som jag ser det, återigen, är det tre saker som det är viktigast att fokusera på inom skolan. Det är för det första kunskaperna, att kunskapsmålen ska nås av alla elever, inte av några få. Det är för det andra att decentralisera makten i skolan, låta lärarna och eleverna få bestämma över sin egen skola. Det är för det tredje att satsa på lärarna, så att de kan vara de pedagogiska ledare som skolan behöver. Ingenting av detta har vi hört skolministern ta upp och diskutera i dag. Jag hoppas att det kommer en ny handlingsplan med konkreta förslag.

Fru talman! Skolministern använde ett dramaturgiskt grepp i sin inledning när hon sade: I nästa anförande återkommer jag med de konkreta åtgärderna. Då byggde hon ju upp vissa förväntningar. Därför ekade tystnaden desto mer när det visade sig att det absolut inte fanns någonting, inga nya grepp. Gunnar Goude tyckte att vi borgerliga skulle sluta upp bakom den här politiken. Vi har kommit ungefär halvvägs, sade han. De flesta av oss ser det mer som ett hot än ett löfte. Britt-Marie Danestig säger att jag svartmålar. Jag har statistik bakom mina påståenden. Ta som exempel en årskurs som skrivs in i det gymnasium som vi har kallat ett gymnasium för alla. Gå tre år framåt, lägg till ytterligare ett år och se efter hur många av den årskullen som har gymnasiekompetens! Ungefär hälften. Resten har fallit bort. Några började aldrig, några har hoppat av, några är underkända i kärnämnena. Återstår hälften. Det är resultatet av det som kallades ett gymnasium för alla. I svenska får 4 % icke godkänt, men läsforskarna hävdar att den verkliga siffran kanske är tredubbelt högre. Jag har fakta bakom det jag säger. Utvecklingen i den svenska skolan är mycket problematisk. Visst finns det bra skolor, men fler och fler skolor får större och större problem. Det är därför det är sådan frustration från skolvärlden över att skolministern inte pekar ut den nya kurs som skulle behövas. Det har kommit många inbjudningar i dag. Vi är redo att hjälpa till för att förbättra den svenska skolan, men det måste finnas något intresse från regeringens sida.

Fru talman! Jag tycker mig ana att det finns en tendens till att vi kan vara överens om att en stor del av eleverna som redovisas i rapporten har nått målen. Det handlar om ungefär 90 %. Det vore bra om vi kunde ge lärarna den elogen att de faktiskt, i en osedvanligt besvärlig situation med de kraftiga nedskärningarna och de små resurserna, har hållit ångan uppe och klarat av att leda eleverna fram till målen som är inskrivna i läroplanen. Vi kan också vara överens om att det stora problemet är den alltför stora gruppen elever med behov av särskilt stöd. Alla tycks vara överens om det. Den enda som förnekar siffrorna är Lars Leijonborg. Det förvånar mig lite. Stödet i statistiken är mycket svagt. Alf Svensson var den ende som nappade på syndernas förlåtelse. Nedskärningarna skedde under den borgerliga regeringen, och de var kraftiga. Det är självklart att de var kraftigast då. Det var då man skar Vi har successivt fört över pengar till kommunerna och till skolorna. Det är ett arbete. 10 % av de 20 är återställda. Det var det jag menade med att hälften är kvar. Låt oss gå vidare på den linjen. Det skulle vara intressant att få ett borgerligt stöd för att det är huvudproblemet. Det är rätt definierat, och åtgärden ligger rätt till. Det handlar inte om att införa fler betyg, entreprenad eller att ge Skolverket möjlighet att stänga vissa skolor. Det är naturligtvis perifert när det gäller det stora allvarliga problemet.

Fru talman! Vi har inte så många minuter på oss under en sådan här debatt. Det är alldeles för få minuter för en så viktig fråga som skolan. Jag önskar att man i varje kommun avsatte rejält med tid för att resonera om sina skolenheter. Resonemangen måste föras dit. Kommunerna har det yttersta ansvaret. Skolministern uttryckte tidigare den retoriska frågan om vi ska döma eller ge stöd. Låt mig försäkra att det är just stöd vi vill ge. Jag är lite förvånad över detta. Det antyds ofta att de borgerliga partierna står på de besuttnas sida. Men när det gäller skolan handlar det om att bry sig om dem som har det särskilt svårt. Där är vi väl överens om att de inte kommer från de besuttnas sida. Om vi inte satsar på en skola som ger lugn, ro och ordning och som kan inrikta sig på den enskilde eleven, bygger vi in i samhället sociala bekymmer för framtiden. Därför borde ni som kallar er för vänsterpartister, inklusive miljöpartister, vara ivrigast i kravet att rätta till och ändra om skolan, för att verkligen bry er om de elever som i dag inte hänger med av en eller annan anledning. Det handlar naturligtvis om resurser, men inte enbart om resurser. Det handlar om att rektor ska få tid för de pedagogiska uppgifterna. Det handlar om att ge eleverna en bärande etik och respekt för sina kamrater. Det kostar inte en massa pengar! Det kostar inte heller en massa pengar att se till att det finns samma regler i en skola som det finns i riksdagen - kvitteringsmän eller vad de nu kan kallas. Man ska komma i tid och antecknas om man inte sköter sin närvaro. Det är faktiskt positivt att kasta kravlösheten överbord.

Fru talman! Rigmor Stenmark har ställt följande två frågor till mig: Avser statsrådet att se över adoptionsbidraget och föreslå en höjning av statsbidraget så att det följer de intentioner som fanns när det infördes? Först vill jag säga att jag delar Rigmor Stenmarks syn att adoption ska vara tillgänglig för så många som möjligt och att hinder för adoption ska undanröjas så långt det är möjligt. När det gäller adoptionsbidraget har riksdagens socialförsäkringsutskott uttryckt önskemål om en belysning av kostnadsutvecklingen vid adoption. I NIA:s årsredovisning, som inkommer i mars, kommer en redovisning av kostnadsbilden att presenteras. Den belysningen kommer att vara ett viktigt beslutsunderlag också när regeringen ska ta ställning till om adoptionsbidraget behöver förändras. En eventuell förändring måste sedan beredas i det ordinarie budgetarbetet. Vad gäller pensionsrätt för barnår särbehandlas inte adoptivbarn i förhållande till biologiska barn såvitt gäller tid efter lagens ikraftträdande den 1 januari 1999. Pensionsrätt för adoptivbarn räknas från det att man har tagit emot barnet, förutsatt att detta skett med socialnämndens medgivande. Någon diskriminering är det alltså inte fråga om här. Däremot finns det vissa förenklingar när det gäller att fastställa barnårsrätt för förfluten tid, dvs. från 1960. Av administrativa skäl räknas pensionsrätten då från det att man har den rättsliga vårdnaden, dvs. i praktiken från domsdatum. Denna förenkling kan emellertid i vissa fall få orimligt stor betydelse, varför vi i Genomförandegruppen har kommit överens om att reglerna bör justeras. Frågan utreds för närvarande, och vi avser att återkomma med förslag i frågan.
Fru talman! Tack för svaret, fru statsråd! Jag är naturligtvis inte nöjd med svaret på den första frågan, som handlar om kostnaderna för att adoptera barn. Det här är ingen ny fråga. Man kan nästan tro det när man läser svaret. Det är många som har väckt motioner - fler riksdagsledamöter än jag har gjort det - och frågan har också debatterats med tidigare statsråd. Därför tyckte jag att det var intressant att ta upp den igen med en ny biträdande socialminister. I Nämnden för internationella adoptioner har man påtalat och redovisat hur situationen har varit tidigare. och varit ansvarig minister för de här frågorna, känner också mycket väl till den besvärliga frågan för adoptionsföräldrar. Kostnadsbilden har alltså tidigare presenterats, och det är ingen hemlighet att genomsnittskostnaden för adoptioner i dag är ca 99 000 kr och den genomsnittliga nettokostnaden 75 000 kr. Man får ett adoptionsbidrag, som redan när det infördes i slutet av 80 Där har det legat kvar hela tiden. Man kan se bidragssumman som ett streck, medan kostnaderna för adoptioner hela tiden har gått upp. Från början var det tänkt att bidraget skulle vara 50 %, och det är ganska enkelt att räkna ut att det inte är det i dag och inte har varit det på länge. Jag är absolut inte nöjd med att man ska se över det här en gång till. Det behövs inte några särskilda utredningar av just den biten. Det här behöver rättas till så att bidraget återigen uppgår till 50 %. När det gäller den andra frågan, som handlar om att adoptivföräldrar inte ska särbehandlas, har adoptivföräldrar tagit kontakt med mig. Man kan läsa en stor artikel i Upsala Nya Tidning den 27 januari 2000, och jag frågar mig om det som står där är felaktigt. Det har gjorts en intervju med en av ordförandena i våra adoptionsorganisationer som säger att adoptivbarn missgynnas. Jag citerar ur artikeln: "Redan när pensionsreformen började diskuteras påpekade adoptivföräldrarna för makthavarna vikten av att man behandlades på samma sätt som biologiska föräldrar när det gäller den pensionsrätt man får för att vårda barn. Men likväl kommer det en lag som innebär andra regler för oss. Pensionsrätten ska utgå från det datum som domstolen, i Sverige eller i barnets hemland, gett sitt utslag. Hur snabbt det går varierar kraftigt, men vi har fall där det dröjt mer än två år efter barnets ankomst. Pensionsrätten utgår under de år man vårdar sina barn, dock längst tills barnet fyllt fyra år. - Adoptivföräldrarna tycker att det är självklart att pensionsrätten ska börja räknas från den dag barnet kommer till sina föräldrar, precis som för biologiska föräldrar, och inte från barnets faktiska ålder Det tycker jag också. För statskassan handlar det inte om några stora pengar, vare sig för pensionen eller för adoptionsbidraget. Jag hoppas att statsrådet svarar på frågan: Är statsrådet beredd att se över båda de här bitarna, och inte bara se över utan också i vårbudgeten anslå de pengar som behövs?
Fru talman! Jag är glad att Rigmor Stenmark har ställt den här interpellationen till statsrådet. Jag är glad för den enskilda motion som har väckts av Centern. Jag är också glad att vi kristdemokrater under fyra år har föreslagit en ökning av adoptionsbidraget till 26 000 kr. Jag är väldigt glad att fler och fler har insett att något måste göras. När man upptäcker att man inte kan få biologiska barn är det en utomordentligt stor sorg för många par. Väldigt många har svårt att acceptera att man ska leva tillsammans barnlösa. Ändå har det alltid funnits par som inte har kunnat få barn och par som har velat ha många barn. Det finns då olika vägar att bli förälder. Man kan försöka med olika provrörsbefruktningar och olika typer av assisterad befruktning, och man kan anmäla sig för adoption. Det är bara det att det känns så oetiskt att det är så enormt stora ekonomiska skillnader. Om man anmäler sig för att få en assisterad befruktning får man betala de läkaravgifter som vi har i Sverige, och de är oerhört låga. Men om man i stället väljer adoption får man börja spara och gneta. När det gäller många barn som kommer från andra länder kostar det 120 000 kr. Kostnaden Rigmor Stenmark nämner är den genomsnittliga kostnaden. Det känns också lite konstigt att säga att barn kostar olika mycket, men det beror lite grann på processen i de olika länderna, hur långt det är osv. Föräldrarna ska spara ihop dessa stora pengar först. Adoptionsbidraget betalas ju inte ut förrän allt är klart. Då blir det en klassfråga. Då är det bara de allra rikaste som kan klara av att adoptera ett barn. Jag vill verkligen stryka under vikten av att vi ser till att adoption blir enklare. Det är också en fantastisk insats man gör för ett barn som annars kanske inte alls skulle få växa upp under de förhållandena. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi seriöst prövar frågan när den kommer upp. Jag hoppas att jag kan få ett positivt svar från Ingela Thalén när det gäller att den nuvarande ordningen inte på något sätt är rättvis utan att det måste göras något. Om bidraget ska hamna på den nivå som vi har lagt oss på i vår budget eller om man ska ha ännu mera kan diskuteras, men vi kan inte acceptera den ojämlikhet som de facto finns i dag. Det skulle jag vilja ha ett klart och tydligt svar på.
Fru talman! Till både Rigmor Stenmark och Chatrine Pålsson vill jag säga att frågan får prövas i det ordinarie budgetarbetet. Jag har inte för avsikt att vidareutveckla just den frågan. Även om ni båda ställer hur många frågor som helst på denna punkt kommer svaret att bli detsamma. Detta är en fråga för budgetprövningen. Jag ska också tillägga att jag naturligtvis kommer att ta med frågan i budgetprövningen. Den andra fråga som Rigmor Stenmark tog upp och som också finns i interpellationen var hur vi ska hitta en bra lösning när det gäller den historiska barnårsrätten. Det här handlar ju om den historiska barnårsrätten. Vi har i Genomförandegruppen fått en utredningspromemoria. Vi är nämligen överens om att den nuvarande ordningen inte är en bra ordning. Det gäller just det som togs upp här, nämligen att det är så stora tidsskillnader vad beträffar att få ett beslut i domstolen. Det finns ett folkbokföringsregister på Riksskatteverket som man kan använda. Den promemoria som Genomförandegruppen har diskuterat såg väldigt bra ut, och vi var överens om att det var bra riktlinjer. Nu gäller detta folkbokföringsregister främst de utländska adopterade barnen. Vi går nu igenom och tittar på om vi kan använda samma metod när det gäller barn som är svenskfödda och som också adopteras. Avsikten är att vi senare i vår ska komma med ett förslag. Jag är helt övertygad om att det förslaget kommer att tillgodose åtminstone majoriteten av adoptionsföräldrarnas önskemål.
Fru talman! Fru statsråd! Jag förstår att jag inte ska vara tjatig när det gäller pengarna, och jag förstår också att det är en budgetfråga. Men kom inte och säg att man behöver utreda just denna bit mera, utan se till att pengarna kommer. Jag tänker i alla fall vara så tjatig att jag säger att detta inte är någonting som kan vänta till hösten och den vanliga budgeten. Jag kräver att det tas in i vårbudgeten. När det gäller adoptivföräldrarna tycker jag att det också är väldigt bra om man kan gå ut och mycket klart tala om vad det handlar om och att man inte har för avsikt att på något vis särbehandla adoptivföräldrar när det gäller pensionsrätten. Då blir det, precis som Chatrine var inne på förut, bara de s.k. besuttna eller rika familjerna som har råd med detta. Nu är det väl inte så att man tittar efter vilka förmåner man får när man har kommit så långt att man har adopterat ett barn - det tror inte jag heller - och det ska inte så vara. Men man måste ändå vara realist och se vilka förutsättningar man har att ordna det. Det är väldigt svårt - svårare än att få ett eget barn, tror jag - att ha ett adoptivbarn. Det fordras att man faktiskt har möjlighet att vara hemma med barnet. Det tycker jag också är en punkt som man kan ta upp. Där får vi inte särbehandla vare sig adoptivföräldrar eller andra föräldrar. Man måste ha tid för barnen. Det borde man också titta på. När det gäller adoptioner och adoptivbarn fattas det fortfarande väldigt mycket kunskap och information i Sverige. Vad händer hos familjerna? Vad händer med barnen senare under livet, t.ex.? Där skulle jag önska att man tog ett rejälare tag. Det behövs en mer omfattande utredning om den biten, så att man får in denna kunskap. Vi diskuterar just nu i Nämnden för internationella adoptioner hur man ska kunna få in detta ämne på högskolorna. Det går inte bara att lägga in lite här och lite där, utan det skulle vara önskvärt om man kunde få en fempoängskurs, t.ex., på våra universitet. Våra lärare, våra läkare, vår sjukvårdspersonal och andra människor i samhället har oerhört lite kunskap. Jag måste själv säga att jag tycker att det är en förmån att få titta på detta, för man lär sig så mycket om hur samhället fungerar och hur vi tar emot andra människor. Det kommer väldigt nära och blir väldigt intensivt.

Det är statsrådets bekymmer.

Fru talman! Jag förstod inte riktigt kommentaren om att jag vägrar svara på frågor. Vad jag konstaterade var att det är en fråga för budgetarbetet, och jag har för avsikt att ta upp frågan i budgetarbetet. Jag förstod inte heller skillnaden mellan vårbudgeten, som ju innehåller ramar, och höstbudgeten. Vårbudgetens ramar gäller ju höstbudgeten för 2001 eller de förslag som kommer till hösten. Jag har för avsikt att ta upp frågan och pröva den i budgetarbetet. Sedan finns det en antydan i både Rigmor Stenmarks och Chatrin Pålssons senare inlägg som gör mig lite fundersam. Det är möjligt att den antydan måste diskuteras i Genomförandegruppen. Vi har en överenskommelse om fyra års barnårsrätt i pensionssystemet. Jag har inte hört i Genomförandegruppen eller i pensionsdiskussionen någonting om att det skulle finnas förslag om att förändra detta - verkligen inte. Det som har bekymrat alla partier har just varit den här tidsskillnaden mellan domstolsbeslutet och det faktum att barnet har kommit till Sverige. Den frågan ska vi försöka söka en lösning på, på ett sådant sätt att man inte skiljer ut adoptioner av svenskfödda barn eller adoptioner av utlandsfödda barn. Vi ska också göra detta på ett sådant sätt att tidsskillnaderna mellan olika tingsrätter inte ska ge utslag i skillnader när det gäller barnårsrätt. Jag är övertygad om att vi på detta sätt kommer att få ett bra förslag till våren som ska ge adoptivföräldrarna ett bra stöd. Jag har ingen som helst avsikt att pröva just frågan om fyra års barnårsrätt.
Fru talman! Fru statsråd! Ofta talar man kanske förbi varandra. Jag kanske inte heller lyssnade tillräckligt till statsrådets svar. Det senaste svaret var som jag hade önskat att det skulle ha varit från början, nämligen att man ska ta till sig de här frågorna när det gäller pengarna och att man ska titta på det redan när man lägger ramarna. Det hälsar jag med tillfredsställelse. Jag anade i det första svaret att det var någonting som man ville skjuta längre bort. När det inte var så är det helt okej för mig. Jag vill tacka så mycket och bara skicka med lite grann från den enskilda motion som jag och Kenneth Johansson har skrivit: Adoption får inte bli en klassfråga. Redan när adoptionskostnadsbidraget infördes den 1 januari 1989 påtalades det att möjligheten att adoptera barn inte skulle vara förbehållen de ekonomiskt starka grupperna i samhället. Sedan vill jag bara nämna det sista: Barn är inte bara kostnader för ett land. Det är oerhört viktigt för samhället att vi får hit fler barn. Det finns i dag ca 40 miljoner föräldralösa barn i världen, barn som behöver ett hem. Jag tycker att det är en skyldighet för ett land som Sverige att se till att vi kan ta emot så många barn som möjligt. Det handlar ändå inte om något större antal. Det rör sig om ca 1 000 barn just nu. Jag tror att människor som har förutsättningar att bli adoptivföräldrar ska få en chans att bli det. De ska inte behöva avstå från t.ex. att skaffa syskon till barn bara för att det är dyrt.
Fru talman! Jag kan till fullo instämma i det sista inlägget och behöver inte utveckla mina argument för detta.

Fru talman! Jag har i min interpellation tagit upp en principiellt viktig fråga, nämligen om statsrådet anser att riksdagens principbeslut med anledning av läroplanen får ändras genom vilka justeringar som helst i kursplanen för grundskolan. I stället för ett svar på principfrågan fick jag ett kort svar där det antyddes att jag som tidigare statsråd inte skulle veta hur reglerna ser ut. Jag vill försäkra, fru talman, att jag känner till reglerna och också anser att de är de enda rimliga. Däremot - och det är bakgrunden till min interpellation - anser jag att om grupper inom Skolverket får för sig att föreslå sådana förändringar som gör att man ändrar på det som ligger i de principer som riksdagen har fastställt måste regeringen, om regeringen vill säga ja till de förslagen, komma hit till riksdagen och föra en debatt och en diskussion så att vi får ändra i grundprinciperna. Det handlar faktiskt om respekt för riksdagens arbete och ingenting annat. Nu vet jag att det inte alltid är så enkelt att bedöma om förändringar i kursplaner handlar om att ändra grunden eller balansen i ett ämne eller inte. Det kan behöva diskuteras, men tyvärr är ministern ointresserad av det också. Även när det gäller min konkreta fråga i interpellationen om Skolverkets förslag till ändringar när det gäller ämnet religionskunskap får jag nämligen inget svar. Det finns således ingenting att säga i principfrågan och ingenting när det gäller religionskunskapen. För egen del vill jag deklarera att jag anser att Skolverkets förslag när det gäller ämnet religionskunskap är oacceptabelt av flera skäl. Först och främst anser jag att man fuskar bort betydelsen av kunskaper om det egna kulturarvet på ett sätt som inte är rimligt. I det här fallet handlar det om den religion som de flesta i vårt land bekänner sig till. Inte minst i ett mångkulturellt och sekulariserat samhälle som vårt är kunskaper om kristna värderingar och kristen tradition viktiga. Det är fullständigt fantastiskt att man i det förslag som Skolverket har lagt fram t.o.m. lyckas få bort att eleverna ska kunna någonting om det som står i Bibeln, trots att riksdagen och staten har anslagit pengar under 20 års tid för att få en ny översättning. Det är väl alldeles självklart att barn i den obligatoriska skolan ska få veta och kunna något utifrån det som skrivs i denna bok som ändå har en viss betydelse i världen och i Sverige och för våra värderingar. Jag tycker att det är en för stor förändring för att man ska kunna säga ja till den utan att komma hit till riksdagen och diskutera den. Min andra invändning gäller att Skolverket, som vill byta ut begrepp och förenkla, t.ex. byter ut någonting som alla vet vad det är, nämligen kristendom, till "abrahamitiska traditioner". Det ändrar innebörden av vad undervisningen ska gå ut på. Dessutom gör det det hela väldigt opraktiskt. Ett problem när det gäller undervisning i religionskunskap i grundskolan är att många lärare saknar utbildning i ämnet. Jag vill påstå att man nästan behöver lite teologisk utbildning för att kunna reda ut vad innebörden av "abrahamitiska traditioner" är. Jag är lite rädd för att en stor del av förståelsen för vad kursplanerna säger kommer att gå förlorad om man gör den typen av mycket expertbetonade förändringar. Då riskerar vi att lärarna inte begriper vad barnen bör få med sig i grundskolan. Det är också ett skäl till att jag inte tycker att förslaget är bra. Min fråga till skolministern, som ändå säger sig känna till att det finns kritiska synpunkter mot det förslag som Skolverket har presenterat, är helt enkelt: Hur kommer regeringen att hantera de kritiska synpunkter som finns, och vad kommer man att förändra? Jag skulle också vilja veta när beslutet om kursplanerna fattas, så att vi vet när det är deadline. Jag anser att den här frågan är viktig. Den berör andra ämnen än religionskunskap också, men principfrågan och även kursplanen för religionskunskap kräver faktiskt mer av debatt än vad vi har fått hittills.
Fru talman! Först ett tack till Beatrice Ask för den här interpellationen som ger möjlighet till en debatt. Jag tycker också att skolministerns svar att inte vilja ändra beredningsrutinerna för kursplanerna är oroande. Skolverket med rollen som främjande och granskande måste ju ha vissa direktiv inför ett kursplanearbete. Det förslag som uppdaterades senast den 13 Plötsligt uppstod en förvirring då remissinstanser inte hade tillfrågats, t.ex. Svenska kyrkan m.fl. Ett tydligt syfte att tona ned kristendomens roll i ämnet religionskunskap märktes. Ordet kristendom nämndes inte över huvud taget. Jag ställde då en skriftlig fråga till skolministern om vilka åtgärder skolministern ämnade vidta för att efterfråga de religiösa företrädarnas synpunkter på kursplanen. Den kritik som uppstod ledde till att Skolverket kontaktade fler remissinstanser och förbättrade kursplanen något. Skolministern svarade att hon inte avsåg att vidta några särskilda åtgärder, men med stort intresse skulle följa det fortsatta beredningsarbetet. Ett problem är, tycker jag, att Skolverket inte har resurser för tillräckligt med experter och konsulter. Efter vad jag erfarit har en och samma person ansvar för kursplaner inom flera ämnesområden, medan det givetvis finns experter som skriver. Fru talman!

När en kursplan tar bort kristendomen, den religion som den kristna traditionen i Sverige bygger på, visar skolministern endast intresse. Det nya förslaget, som kom den 1 december 1999, är bättre, men jag godkänner det inte. Bibelns betydelse för att förstå det svenska kulturarvet har nedtonats. Det hade varit ett ypperligt tillfälle att i samband med bibelöversättningen göra den nya bibeln, som via riksdagen lämnades till svenska folket, mer viktig för skolans undervisning. Också den nya kursplanen, som är daterad den 1 december 1999, genomsyras av ett beslut att försöka göra kristendomens påverkan värdemässigt neutral. Man kan också ifrågasätta den nära knytning med den abrahamitiska traditionen - som Beatrice Ask anförde - som folk inte förstår. Om man tänker på öga för öga tand för tand och vill nå målet att fokusera människors lika värde med omsorg om de svaga blir det förvirrande. Min fråga till skolministern är: Är det regeringens mening att så fullständigt uppnå balans mellan olika religioner att kristendomens särställning att föra Sveriges kristna tradition vidare helt ska tas bort?
Fru talman! Det här är en viktig interpellation och en viktig diskussion som vi är glada för att Beatrice Ask har väckt. Den har varit på tapeten under hösten. Jag har tidigare haft en interpellation till skolministern just när det gäller att överlåta ett så viktigt område som kursplanerna till Skolverket. Fru talman! Riktlinjerna för kursplanerna bestäms av Sveriges riksdag, kursplanerna av regeringen. Såvitt jag förstår har regeringen överlämnat sitt ansvar för kursplanerna på delegation till Skolverkets tjänstemän. Det är ju i sig också en demokratisk fråga att överlämna ett politiskt ansvar till en tjänstemannagrupp. Som jag läser av den borgerliga regeringens ambitioner var det meningen att många skulle få möjlighet att yttra sig, att många skulle få möjlighet att tycka till om kursplaneförslaget. Jag anser personligen att i ett kunskapssamhälle där det finns så många olika perspektiv på kunskapsområdet är det viktigt att man breddar detta. Skolverkets arbete med religionskunskapsämnet har inte präglats av öppenhet vid remissförfarandet. Det finns stora grupper som värnar om den kristna kulturen, de kristna värdena och kristendomens särställning i det kulturarv som vi har. Som vi tidigare har hört av både Beatrice Ask och Ulla-Britt Hagström kan vi gå in på detaljer och se att vi har nått en gräns där man kan befara att vårt religionskunskapsämne blir ett ämne där man sätter de olika religionerna likvärdiga. Detta är inte efterföljansvärt eller något som religiösa företrädare - även från andra religioner - i det här landet, tycker är bra. Därför måste vi återigen få fråga: Är det inte dags att öppna för att riktlinjerna måste förändras? Det är ju tydligt och klart i våra läroplaner vilken särställning kristendomen ska ha i dessa avseenden. Det behövs en ram för att kunna se de andra religionerna. Det är också en viktig del. Referensramen måste vara tydlig. Min fråga till skolministern är: Vilken strategi avser skolministern ha för att hantera den uppkomna situationen? Skolministern kan knappast, fru talman, mena att det går att forcera fram frågan så att vi får ändrade kursplaner på de volymer som i dag finns.

Fru talman! Min fråga går till socialförsäkringsminister Ingela Thalén. Socialdemokraterna säger sig värna om rättvisa, och det gäller att leva upp till det. I budgetdebatten för mer än två månader sedan gällde en av frågorna de s.k. pappadagarna, de tio dagar som pappan oftast kan ta ut utöver den vanliga föräldraförsäkringen i samband med en förlossning. I dag får de ensamstående föräldrarna inte del av detta samhällsstöd. Endast den ena föräldern kan ta del av dessa dagar. En majoritet i kammaren ansåg att ensamstående har lika stort behov av stöd efter en förlossning som är fallet vid ett parförhållande och föreslog en ändring av reglerna för pappadagarna. Socialförsäkringsministern lovade under debatten att skyndsamt se över reglerna och återkomma till riksdagen med förslag till ändringar. Därför gick man inte med på vårt förslag om överlåtande av pappadagarna.
Fru talman! Det är min avsikt att återkomma skyndsamt. Om det blir i anslutning till budgeten eller senare under våren återstår att se efter det att vi har gått igenom frågan och prövat den mot övriga förslag som gäller föräldraförsäkringen.
Fru talman! Socialförsäkringsministern tänker alltså inte baka in detta i den familjepolitiska utredning som hon har aviserat. Läggs denna fråga in i utredningen gällande föräldraförsäkringen och familjestöden kommer det att ta en avsevärd tid att få fram de här förslagen. Jag tycker att det här är en viktig angelägenhet, eftersom det faktiskt varje dag föds barn till ensamstående föräldrar. Det är en fråga om jämställdhet, och jag tycker att det vore felaktigt att vänta med att göra denna ändring av föräldraförsäkringen under tiden som utredningen pågår. Kan socialförsäkringsministern alltså lova att det kommer förslag i budgeten?
Fru talman! Utredningen om de familjeekonomiska stöden berör inte föräldraförsäkringen på det viset. Den berör ett bredare fält: underhållsstöd och bostadsstöd samt granskning av de förändringar som redan har skett i de olika stöd som påverkar familjernas ekonomi. Den fråga som Cecilia Magnusson ställer handlar enbart om föräldraförsäkringen, och det är min uppfattning att just den frågan inte behöver lyftas in i någon utredning om det familjeekonomiska stödet. Vid införandet av detta i budgetarbetet måste denna fråga prövas i vanlig ordning mot andra önskemål.
Fru talman! I dag är bensinpriset 9:38 kr per liter. Detta höga pris slår väldigt hårt mot många människor, inte minst på landsbygden. De kan sägas bli uppträngda mot väggen i en situation som de inte kan hantera, varken i det dagliga livet eller, som det har visat sig, i sina ambitioner att ta eller fullfölja ett förvärvsarbete, därför att resekostnaderna har blivit för höga.

Fru talman! Jag vet inte om man trängs upp mot väggen av bensinpriset eller inte. Däremot är det som vi kan göra för att öka möjligheterna till tillväxt, arbete och företagande i hela Sverige en väldigt viktig fråga. Vi har diskuterat detta väldigt mycket denna vecka i samband med de tillväxtavtal som nu har överlämnats. I dessa är förutsättningarna för att kunna ta sig till och från arbete en viktig del. Diskussionen om bensinpriset är väl en sak som kan tas upp i de skatteöverläggningar som regeringen har med de andra partierna. Jag utgår från att den diskussionen kommer att finnas där. För min del känns trots allt många andra diskussioner både om skatterna och om regionalpolitiken väsentligare när det gäller möjligheterna att arbeta och bo i hela Sverige.
Fru talman! För många människor är den stora frågan i dag de stora resekostnader som de tvingas till för att med en eller med flera egna bilar kunna fungera ute i landet. Jag hade naturligtvis önskat att man skulle ta upp de här frågorna i skattesamtalen, som Mona Sahlin säger. Fru talman! I förra veckan frågade jag här finansministern när skattesamtalen kommer att fortsätta och vad de kommer att innehålla, men på ingen av dessa punkter hade han något svar. Detta duger naturligtvis inte för människor som - om fru talmannen tillåter metaforen - trängs upp mot väggen. Innebörden härav är förstås att de inte har något val. De måste använda bilen och kan inte använda andra bränslen eller några kollektiva transportmedel. De tvingas betala den höga kostnaden. Dessa människor behöver ett bättre svar än en hänvisning till tillväxtavtal. De behöver omedelbara besked i dag om hur de ska klara de mycket höga kostnaderna. Ambitionen att hela Sverige ska leva och att människor ska kunna fungera i hela landet måste självklart vara vägledande också i regeringens förslag.
Fru talman! Herr Daléus säger att det behövs ett bättre svar än en hänvisning till tillväxtavtalen. Låt mig bara efter två dagars resa i Norrbotten och Västerbotten och diskussioner om tillväxtavtalen säga att det i de avtalen finns väldigt många konkreta förslag som handlar om att i dag förändra de förutsättningar som nu gäller. I de avtal som har jobbats fram i partnerskap diskuterar man regional tillväxt och frågeställningar som direkt berör människors möjligheter. Det handlar om IT-infrastruktur, om utbildning och om företagande, och de frågeställningarna betyder någonting i dag för människor i hela Sverige. Till det kan vi lägga en diskussion om skatterna och vad som är viktigast när det gäller tillväxten. Jag tycker att det är lite förnedrande för de hundratals företagare, politiker och föreningslivsföreträdare som nu har diskuterat fram tillväxtavtalen att så helt som Centerpartiets ledare nyss gjorde nonchalera deras betydelse för den regionala tillväxten.
Fru talman! Jag har en fråga till försvarsministern. Sverige måste ha kapacitet på t.ex. sprängämnesområdet om säkerhetsläget förändras i framtiden. De båda bolagen Nexplo och Namo i Karlskoga är därför strategiskt viktiga för svenskt försvar. De hotas nu av satsningar i Norge och Finland där respektive statsmakter engagerar sig starkt, och man känner nu, med all rätt, en stor oro inför framtiden. Jag vill därför fråga om försvarsministern är beredd att analysera vad Sverige måste göra för att säkra de resurser som nu finns i Karlskoga.
Fru talman! Frågan om de orter som påverkas av omstruktureringen av det militära försvaret och även det civila försvaret är föremål för ett arbete som leds från Näringsdepartementet och en särskild styrgrupp. Det finns planer och arbete just för den orten, Karlskoga. När det gäller ammunitionstillverkningen har jag inga besked att ge i dag om där finns någonting som kan eller bör göras från myndigheternas eller regeringens sida.

Fru talman! I går vid den här tiden visades för de ledamöter av riksdagen som så önskade Alexa Wolfs uppmärksammade viktiga dokumentärfilm om porrindustrin och betalkanalernas porrfilmsutbud. Jag vill mot den bakgrunden ställa en fråga till Ingegerd Skolverket har ju lämnat en rapport som visar att mycket finns att önska när det gäller denna undervisning. Jag har också, mot bakgrund av att en del kristdemokratiska ledamöter har kommit fram till mig i korridorerna här, fått en farhåga om att vi nu ser framför oss en ska vi säga moralistisk backlash i debatten om sexualitet. Wärnersson, få en debatt och framför allt en undervisning i sex och samlevnad som utgår från en frigjord öppen syn på sexualitet så att var och en av de unga människor som växer upp i Sverige själva kan få skapa sin sexualitet utan moralistiska inskränkningar och utan porrindustrins underordning av kvinnor?

Fru talman! Jag tackar för det svaret och ser fram emot en diskussion tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i huvudsak - jag ska införliva Folkpartiet i den kretsen också - om hur vi kan få en fördomsfri och öppen diskussion om sex och samlevnadsundervisningen i skolan. Det är ju angeläget att vi får lära oss när vi är unga att inte bara säga nej till allt det som vi inte vill utsättas för utan också att säga ja och bejaka uppbyggandet av en egen sexualitet på jämlika villkor, både unga män och unga kvinnor.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till socialminister Lars Engqvist som handlar om våra äldres sjukvårdsbehov i kommunerna och behovet av geriatriker. I samband med ädelreformen tog kommunerna över vård och omsorgsansvaret för våra äldre. För våra äldre betydde det att de på många sätt kanske fick det bättre vad gäller boendemiljön, men de gick miste om massor av läkarinsatser. På landstingens sjukhem fanns det alltid tillgång till läkare, och man betalade endast en patientavgift för det. Nu, i kommunens regi, betalar man höga avgifter och får nästan ingen läkarservice. Dessutom är orättvisorna stora vad gäller läkartillgången. En del äldreboenden har läkare fyra timmar i veckan och andra har tillgång till läkare 40 timmar. Det råder alltså inte vård på lika villkor längre för våra äldre. Den läkargrupp som är specialiserad på äldres sjukdomar, dvs. geriatriker, är ett utrotningshotat släkte, trots att vi får alltfler äldre i vårt samhälle.
Fru talman! För snart ett år sedan träffades en viktig överenskommelse för svensk sjukvårds utveckling. Det var en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet att av de förändrade försvarsanslagen under en fyraårsperiod flytta 8 miljarder kronor från försvaret till sjukvården. Till det har kommit ytterligare en överenskommelse, nämligen med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, om att skjuta till ytterligare en miljard. Tre områden är prioriterade. Ett av dem är den medicinska medverkan i äldreomsorgen. Vi förhandlar nu med Landstingsförbundet och Kommunförbundet för att fastställa en plan för hur vi ska garantera oss om en bättre läkarmedverkan och medicinsk medverkan i äldreomsorgen. Vi hoppas kunna presentera en plan för detta och resultat av förhandlingarna i slutet av våren och då kunna presentera detta för riksdagen. Anledningen till att detta har blivit ett prioriterat område är just att vi har de problem som Desirée Pethrus Engström påpekar, nämligen att det finns brist på läkare och att vården är olika i olika kommuner och olika landsändar, och vi behöver gemensamt ta krafttag för att stärka den medicinska medverkan.
Fru talman! Jag vill tacka för det positiva svaret. Det verkar som om Lars Engqvist tänker fortsätta jobba med den här frågan, och det uppskattar jag. Enligt Socialstyrelsens register över legitimerade läkare finns det ungefär 500 geriatriker i dag. 200 av dem är över 55 år. Enligt Sveriges läkarförbund finns det bara 16 geriatriker under 40 år. Efter år 2005 kommer vi alltså att ha en enorm brist på geriatriker.
Fru talman! Det är inte alldeles enkelt att svara på frågan, därför att det är inte bara geriatriker som det är brist på. Vi har också en mycket stor brist på specialister i allmänmedicin, och vi har brist på barnläkare. Just det här diskuterar vi med Landstingsförbundet och Kommunförbundet. En del i den plan vi ska presentera handlar faktiskt också om hur vi ska klara rekryteringen av läkare framöver, klara den generationsövergång som står framför oss, öka utbildningen och öka attraktionen i dessa arbetsuppgifter. Det är också viktigt att vi förmodligen måste få fler att omskola sig från andra specialiteter till exempelvis att bli specialister i allmänmedicin eller att bli geriatriker. Arbetet pågår alltså på det området.
Fru talman! Jag har en fråga till skolminister Ingegerd Wärnersson, och den gäller skolidrotten, som är ett ämne som har debatterats mycket. Det har varit intressant att följa den debatten. Sverige lär vara det land i Europa som har den näst sämsta skolidrotten, och det är allvarligt. För inte så länge sedan uttalade sig Ingegerd Wärnersson om att hon gärna ville ta pengar från idrotten i stort för att satsa på skolidrotten. Då undrar jag om skolminister Wärnersson anser att idrotten i dag har för goda ekonomiska förutsättningar, så att man kan ta pengar därifrån för att stödja skolidrotten.

Fru talman! Jag har en fråga till socialminister Lars Engqvist. Frågan lyder kort: När tänker socialministern lägga fram ett förslag till riksdagen som innebär att vi avvecklar det statliga monopolet på läkemedel? Under 90-talet har det suttit åtminstone sju utredningar som kommit fram till att det går att göra enorma välfärdsvinster på att bryta det statliga monopolet. Vi skulle få ökad tillgänglighet, och vi skulle alla kunna få läkemedel till lägre kostnader. Det skulle vara bra för alla. Då undrar jag: När kommer propositionen med en politik som innebär att vi avvecklar monopolet och får en läkemedelsdistribution som är bra för alla?
Fru talman! Jag kanske ska upplysa Chris Heister om att regeringen förra våren presenterade en proposition som bl.a. handlade om läkemedelssubventionerna. Där redovisade regeringen att regeringen icke avser att lämna något förslag om att bryta monopolet för läkemedel. Skälen är mycket starka. Vi behöver en samhällelig kontroll av läkemedelsdistributionen av två skäl, dels för att garantera kvaliteten i läkemedelsdistributionen, dels för att garantera prisutvecklingen. Bilden av att den svenska läkemedelsdistributionen skulle vara dyrare som en följd av att Apoteket är ett monopol är inte sann. Däremot har vi problem i övrigt när det gäller konkurrens mellan läkemedelsföretag och läkemedelsproducenter som vi mycket väl kan hantera inom nuvarande system. Svaret är alltså mycket kort: Regeringen avser icke att lägga fram något sådant förslag.
Fru talman! Det finns inget annat land i Norden som har statligt monopol på distribution av läkemedel. Det finns inget annat land i hela OECD-området som har ett statligt monopol på läkemedel. Det är bara Sverige som har det. Lars Jeding har kommit fram till att man kan tjäna mångmiljardbelopp på en ökad konkurrens inom läkemedelsdistributionen. Han anger just att det är problem med att man har ett monopol därför att man på det sättet får en annan prisbild. Det är tvärtemot det som Lars Engqvist nu säger. Jag har svårt att förstå att man håller fast vid detta statliga monopol när vi i stället skulle kunna få mycket mer tillgänglighet till apotek. Vi har ett enda nattöppet apotek i hela Sverige här mitt i Stockholm. Vi har ett apotek på 10 000 invånare. Vi har en glesbygd där man har mil och åter mil till att kunna få köpa huvudvärkstabletter och andra enkla läkemedel.
Fru talman! Jag har gått igenom argumenten för en annan distribution och kan konstatera att de är mycket svaga. Den utredning som lämnades lyckades inte övertygande visa att vi skulle få en annan ordning ifall man släppte ifrån sig distributionen. Däremot har jag sett att en rad privata affärskedjor är mycket intresserade av att i ökad utsträckning syssla med distribution av läkemedel. Jag kan förstå dem. Distribution och försäljning av läkemedel skulle möjligtvis vara ett tillägg till deras verksamhet och gynna dem. Nu är det emellertid så att distribution av läkemedel inte är en fråga om att stärka svensk affärsverksamhet i största allmänhet utan att det skapas en säkerhet kring distribution och försäljning av läkemedel. Det ska vara en del av det sjukvårdssystem vi har. Vi ska vara garanterade att det finns tillgänglighet, att vi har hög kvalitet och att det är väl utbildad personal som säljer läkemedlen. Jag tycker att vi ska vara stolta över att vi har det systemet. Det är synd att inte fler länder använder det.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Ingela Thalén, som jag betraktar lite grann som vår barnminister. I dag får vi många rapporter om föräldrar som har svårt att kombinera ett bra familjeliv och omsorg om barn med ett aktivt yrkesliv. Många väljer att skjuta upp sitt föräldraskap. Tyvärr visar det sig att många av dem som skjutit upp föräldraskapet sedan inte kan få barn. Statsministern sade i regeringsförklaringen i september i fjol att män och kvinnor ska kunna förena ett aktivt arbetsliv med ett utvecklande familjeliv och att de låga födelsetalen kan aktualisera ytterligare familjepolitiska insatser. Vi får ständigt läsa och höra om ökad utbrändhet, ökad psykisk ohälsa för barn och ungdomar, ökande klassklyftor och ökande svårigheter för människor att få samhällets stöd. Det som gjorde att jag ställer frågan var vad jag läste i går. Det gjorde mig så upprörd. Kommunförbundet i Stockholms län rekommenderar landets socialkontor att avråda sina klienter från att föda fler barn än de själva med bestämdhet vet att de kan försörja. Upphovet eller smörjmedlet till den rekommendationen är en dom i Jönköpings tingsrätt där en åttabarnsfamilj nekats socialbidrag då kvinnan inte kunde antas stå till arbetsmarknadens förfogande. FN:s barnkonvention så att även barn i fattiga familjer kan säkras mat för dagen?
Fru talman! Eftersom detta är en fråga om Kommunförbundet och socialbidrag tittade jag först på socialministern. Men vi kan tolka frågan som att den handlar om ett stöd för barnfamiljer lite mer generellt. I det konkreta fallet har jag inte någon kommentar. Jag vet inte vad som ligger bakom att en sådan rekommendation skulle lämnas. Allmänt sett är detta inte en inställning som vi delar. Människor ska själva få avgöra i vilken utsträckning de vill ha barn, om de vill ha ett barn eller om de vill ha många barn. Om man hamnar i situationer där man behöver samhällets stöd ska man också kunna få sådant stöd oavsett om man har många barn eller få barn.
Fru talman! Jag tackar för det svaret, även om det var fel minister jag riktade frågan till. Jag anser att det går lika bra med statsrådet Thalén om det handlar om barn. Jag vet att det är en kommunal angelägenhet. Men vi har också ett ansvar att verka normbildande. Därför känns det väldigt viktigt att lyfta upp frågan. Jag tackar för svaret.
Fru talman! Jag vill rikta min fråga till försvarsministern. Försvaret har uttalat att det behövs fler kvinnor i försvaret och uppmuntrar kvinnor att göra värnplikt och militär karriär. Det tycker jag är bra. Kvinnor behövs i vårt försvar, och kvinnor ska tjänstgöra på samma villkor som männen. Kvinnor i armén möts av svåra utmaningar. De måste helt enkelt vara bättre än männen. De ska inte bara klara samma fysiska, psykiska och kunskapsmässiga krav som männen. De ska också tillföra det kvinnliga till försvaret, en kompetens som männen inte har. Eftersom kvinnor och män oftast har olika fysiska förutsättningar är det tyvärr inte många kvinnor som klarar de militära styrkeproven. Min fråga till ministern är: Är ministern beredd att verka för att de fysiska kraven för arméns kvinnor omprövas?
Fru talman! Jag tycker frågeställningen är intressant och viktig. Den parlamentariska pliktutredningen kommer snart att lämna sitt slutbetänkande där den kommer att ta upp frågan om kvinnor i försvaret. Jag tror att man där kommer att ta upp frågeställningen: Är de fysiska krav som ställs i dag riktiga? Finns det andra avvägningar som kan göras? Det har sagts till mig att man diskuterar just den frågeställningen. Jag har inget omedelbart svar på frågan. Men jag hoppas och ser fram emot att Pliktutredningen på ett framsynt sätt sätter denna fråga på dagordningen. Kommer det bra förslag är jag intresserad av dem.
Fru talman! Jag vill tacka för det. Jag delar ministerns förhoppning att det kommer att tas upp i utredningen och att det ska kunna bli en förändring. Försvaret har förändrats. Åtminstone vissa truppslag sysslar i dag inte med direkt råstyrka utan mer avancerad teknik. Det finns i dag t.ex. ett krav på att man som officer ska kunna klara 1 km löpning med full utrustning under en viss tid. För en normalbyggd kvinna motsvarar det ungefär drygt 20 % av kroppsvikten medan det för en man ligger kring 10 %. Jag hoppas att ministern kommer ihåg det när utredningen har lämnat sin redovisning och att ministern verkligen kontrollerar och ser till så att det kan bli en förändring för kvinnornas situation.
Fru talman! Även den synpunkten anser jag är mycket riktig. Intressant nog så har man inom Försvarsmakten - och jag tror också inom Pliktutredningen - tagit upp frågan om ifall rätt väg att gå kanske är att arbeta för att få ned vikterna på utrustning och material som soldater och officerare bär med sig. Det höjer ju faktiskt även en manlig soldats stridsförmåga om han inte först har burit onödigt mycket. Jag hoppas att det ska bli en teknisk utveckling i den här riktningen, och jag anser att det finns all anledning att argumentera i den riktning som Inger
Fru talman! Jag har en fråga till socialminister Lars Engqvist. I förrgår lämnade Demokratiutredningen sitt betänkande. Där finns bl.a. ett förslag om att sådana företag som finansieras av offentliga medel ska ha möjlighet - eller inte bara möjlighet, utan skyldighet - att använda sig av samma meddelarfrihet som offentliga verksamheter. Detta är en viktig fråga när alltmer offentlig sjukvård blir privat. Min fråga till socialministern är om han rakt på sak kan uttala sig principiellt i den här frågan, utan att vi gräver ned oss i de juridiska komplikationerna av detta.
Fru talman! Jag delar uppfattningen om att man ska ha samma rättigheter och samma skyldigheter oavsett om man jobbar i verksamhet som finns inom det offentliga eller inte. Det finns en sorts begreppsförvirring, som jag tror att man ska reda upp. De företag som arbetar som entreprenörer inom ett offentligt finansierat system är ju en del av den offentliga verksamheten i den meningen att de arbetar gentemot en offentlig huvudman, som har sitt mandat i kommuner, landsting eller vad det nu kan vara. De verksamheter som tecknar avtal med det offentliga på det sättet bör således i övrigt också följa det regelsystemet när det gäller offentlighetsprincipen.
Fru talman! Min följdfråga lyder så här: Har socialministern i dag någon uppfattning om ifall det finns många företag verksamma inom den offentliga sektorn som har den typ av anställningskontrakt med inbyggd munkavle som företaget Bure försökte genomdriva häromdagen? Vi kunde läsa om det i tidningarna.
Fru talman! Jag har inte hört talas om detta. Jag vet inte heller om det verkligen är korrekta uppgifter som har lämnats till massmedierna. Jag tycker att det skulle vara otroligt olyckligt om ett företag som gör anspråk på att kunna fungera som entreprenör i den offentliga sjukvården inför den här typen av regler. Ska vi ha en sjukvård som fungerar krävs det att samtliga anställda känner ett ansvar för vårdens innehåll och kvalitet, och också slår larm ifall det är någonting som inte fungerar. Då ska man inte kunna hänvisa till att man inte har den rättigheten därför att man jobbar hos en privat entreprenör.
Fru talman! Jag vänder mig till socialministern. Strax före jul debatterade vi alkoholfrågorna i denna kammare, som socialministern säkert kommer ihåg. Vi diskuterade tillgänglighet och försök med lördagsöppet. Nu diskuteras ju införselreglerna för alkohol med EU. Jag följer nogsamt den debatten, och jag måste säga att jag är orolig. Jag undrar vad socialministern tänker göra så att vi kan behålla den folkhälsopolitik som vi strax före jul var överens om.
Fru talman! Just nu pågår förhandlingar, eller samtal, mellan den svenska regeringen och kommissionen om vilket regelverk som ska gälla efter den 1 juli. Om man tror massmedierna så skulle saken vara avgjord, kommissionen ha bestämt sig osv. Detta är inte sant. Det pågår samtal och förhandlingar. För övrigt ska jag för egen del i nästa vecka träffa hälsokommissionären Byrne för att bl.a. diskutera de här frågorna. En sak gör mig lite bekymrad. Det gäller de uppgifter som förekommer i tidningarna om att den kommissionär som företräder kommissionen gentemot oss är så uppenbart öppen för enkla kampanjer. Jag tänker t.ex. på de som leds av Fria Moderata Studentförbundet, som skickar e-mail. Kommissionärens medarbetare går sedan ut till massmedierna och säger: Eftersom vi har fått flera hundra e-mail verkar svenska folket ha en annan uppfattning. Det är viktigt att upplysa EU-kommissionen om att om man vill ha respekt för EU ska EU ha respekt för svensk demokrati. I den här riksdagen finns det en förkrossande majoritet som önskar behålla de nuvarande reglerna, och det tänker vi upplysa kommissionen om.
Fru talman! Det kan ju vara ett alternativ. Vi som tycker annorlunda kan ju också skicka brev till kommissionären. Jag hoppas att socialministern tar hänsyn till den debatt vi förde då vi var helt överens, de flesta av oss, om vilka regler som ska gälla i Sverige för folkets bästa. Tack så mycket!
Fru talman! Vår utgångspunkt i diskussionen med kommissionen är att vi vill behålla det nuvarande undantaget. Vi tolkar de tidigare direktiven på det sättet att vi ska komma överens om en ny ordning, och att det finns möjligheter för oss att förlänga det undantag vi har. Vi har starka folkhälsoskäl för det, och det finns dessutom en mycket stark majoritet i Sveriges riksdag för att göra detta. Det är den linjen vi driver, och vi får se hur långt vi kommer med vår linje. Vår utgångspunkt är alltså att vi ska förlänga avtalet så som det nu är.
Fru talman! Jag tänker rikta mig till statsrådet Min fråga rör gymnasieskolorna i många av landets mindre kommuner, och kanske speciellt då i Norrland som jag känner bäst. Där har man valt att bygga upp egna gymnasieskolor i stor utsträckning. Syftet har många gånger varit att se till kortsiktiga ekonomiska vinster. Eleverna har kommit att bli något slags handelsvara. Jag vill påstå att kommunerna i vissa stycken definitivt har svårt att samverka. Detta medför bl.a. att kvaliteten långsiktigt kan urholkas och att resurserna inte används på bästa sätt. Jag är medveten om att detta är en fråga som rör kommunerna, men det skulle ändå vara intressant att höra statsrådets synpunkter. Finns det ambitioner att från regeringen stimulera kommunerna till samverkan när det gäller gymnasieskolan?

Fru talman! Jag är övertygad om att Ingegerd Wärnersson har samma uppfattning som jag, nämligen att vi ska ha en hög kvalitet på gymnasieskolan såväl i stad som på landsbygd. Jag är också övertygad om att en framtida gymnasieskola i lands och glesbygd i stor utsträckning kommer att bygga på ny teknik. Man kommer att kunna använda en ny metodik, hitta nya lösningar och jobba på distans. Men om det ska kunna förverkligas är jag än mer övertygad om att kommunerna i mycket större utsträckning måste kunna samarbeta. De kanske kan bilda gemensamma kommunalförbund och gemensamma gymnasienämnder som går över kommungränserna. Mina följdfrågor till statsrådet Wärnersson blir: Delar hon min uppfattning om möjligheterna att nyttja den moderna tekniken i gymnasieskolan i framtiden? Och på vilket sätt kommer regeringen att delta för att hjälpa kommunerna i samverkan?

Fru talman! Om en liten stund ska jag svara på en interpellation i samma ärende. Men interpellanten ställer frågan med en lite annan utgångspunkt, nämligen möjligheten att lagstifta för att klara problemet. Där svarar jag att jag tror att det i stället handlar om att informera. Det är väldigt svårt att hitta någon lagstiftning som fungerar på det här området. I interpellationssvaret säger jag att jag är övertygad om att det samhälleliga och statliga ansvaret handlar om att på ett enkelt sätt visa hur man kan skydda sig mot den här typen av miljöfaror. Men det handlar också om en information till alla arrangörer, både privata och offentliga, om vilka krav man ska ställa på dem och hur de ska arbeta för att undvika riskerna. Även om jag inte omedelbart kan lova att vi ska starta informationskampanjen, kan jag lova att det är den vägen vi ska välja för att komma till rätta med problemet.

Fru talman! Statsrådet Mona Sahlin berättade tidigare i frågestunden att hon hade farit runt uppe Västerbotten och Norrbotten i början av veckan. Jag antar att hon då fick ungefär samma information som vi fick som gick på Norrlandsförbundets informationskväll i förra veckan här i Riksdagshuset, nämligen att en viktig förutsättning för tillväxt och utveckling i Norrlandslänen är att vi har ett hyggligt vägnät som fungerar. Man är mycket orolig i Norrlandslänen för att det nu håller på att degenerera fullständigt. Tillväxtavtalen är ett mycket gott initiativ. Jag vet själv från arbetet hemma i Gävleborg att det verkligen har mobiliserat många goda krafter för att sätta i gång utveckling i länet. Det är företag, kommuner, enskilda, fackliga organisationer och andra som är med i det arbetet. Men man behöver också kommunikationer och en infrastruktur som fungerar. Som Lennart Daléus tog upp har vi sett att bensinpriset är på väg upp. Om man dessutom har mycket dåliga vägar att ta sig fram på blir förutsättningarna för tillväxt mycket besvärliga. Jag undrar om regeringen avser att vidta några åtgärder för att förbättra vägnätet under den närmaste tiden. Man har tidigare sagt att man ska kraftsamla just när det gäller drift och underhåll, men det har inte kommit några åtgärder. Avser regeringen att ändra politik på det här området, liksom Centerpartiet har föreslagit?
Fru talman! Det är självfallet så på många håll i landet, inte bara i Norrbotten och Västerbotten, att en av de viktigare förutsättningarna för att kunna öka den regionala tillväxten är kommunikationerna på vägar och järnvägar. Och även den digitala infrastrukturen växer fram som en allt viktigare fråga. Detta är en av de större frågorna inom regionalpolitiken och i tillväxtpolitiken allmänt sett. Det är dock Björn Rosengren som är ansvarig minister för de frågor som frågeställaren tar upp. Jag vet att det förbereds många initiativ på departementet som kommer att beröra de här frågorna. Jag kan inte svara mer i detalj i dag än att utbildning, tillväxt och infrastruktur är tre av hörnstenarna för den regionala utvecklingen.
Fru talman! Det är gott och väl med en välutvecklad retorik. Det är regeringen duktig på. Men det behövs ju också åtgärder i praktiken, och det är det jag efterlyser. För två år sedan i trafikdebatten här i kammaren sades det i klartext i en proposition att vi skulle kraftsamla när det gällde drift och underhåll eftersom det är jätteviktigt. Resultatet under de tre år som har gått sedan dess har blivit att det har kommit 4 1⁄2 miljarder kronor mindre till den här sektorn. Det har framför allt drabbat på länsplanet. Det är därför man nu står i kö utanför trafikutskottets kansli här uppe i huset och vill uppvakta från alla möjliga håll. Det gäller inte bara skogslänen, utan även Dalsland, Småland och andra ställen. Det är alarmerande om man underminerar vägnätet på det här sättet. Därför skulle det vara väldigt välkommet med några konkreta signaler och besked, gärna i vårpropositionen. Jag lovar att regeringen kan förvänta sig ett 100-procentigt stöd från Centerpartiet för ett förslag att verkligen öka anslaget till vägnätet. Det är mycket angeläget.
Fru talman! Det är alltid viktigt med god retorik, men det bygger självfallet inga vägar. Det inser hela regeringen. Men detta är inte bara retorik. De åtgärder som nu vidtas konkret i verkligheten, inte på papperet, genom tillväxtavtalen handlar om att förbättra villkoren för företagande, tillväxt, välfärd och boende också i glesbygden. Jag vill understryka att regeringen också tycker att infrastrukturen på vägar, järnvägar och i det digitala nätet är bland de viktigaste bidragen som staten kan och måste ta ansvar för när det gäller tillväxten. Det kommer initiativ, och det har gjort det under året. Jag tycker att frågeställaren ger en väl mörk bild av att ingenting har hänt och att allt bara blir eländigare. Det ska komma en större kraftsamling runt infrastrukturen. Det ansvaret har Björn Rosengren, och det kommer han också att ta under våren.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till socialministern i hans egenskap av ansvarig för sjukvården inom regeringen. Det gäller en av de värsta bristerna i svensk sjukvård, nämligen de långa köerna till operationer och behandlingar. På ett annat bristområde inom sjukvården har socialministern glädjande nog svängt om från en lång tids socialdemokratisk negativism. Jag tänker då på husläkarfrågan. Det har visserligen inte hänt så mycket ännu, men jag har noterat positiva uttalanden. Vårdköerna är väldigt mycket längre nu och har växt under den tid som vi har haft en socialdemokratisk regering. Under dessa fem år har tiotusentals människor fått vänta mycket länge på vård. Jag tog fram siffror i den senaste statistiken på hur många som just nu väntar på en gråstarrsoperation. Det är över 30 000 människor, framför allt äldre människor. Det är ungefär en fördubbling sedan Socialdemokraterna tog över ansvaret i vårt land. Min fråga är nu om de som köar och vill ha hjälp har anledning att ha några förhoppningar om att sjukvårdsministern tänker svänga om vad gäller den nationella vårdgarantin på ett liknande sätt som han har svängt om i husläkarfrågan.
Fru talman! Bara upplysningsvis om husläkarfrågan: Jag har sagt - och jag upprepar det gärna igen - att tanken bakom Folkpartiets och den borgerliga regeringens förslag om husläkare, att etablera en personlig relation mellan medborgaren, patienten och läkaren, var ganska god. Däremot har jag sagt - och det upprepar jag gärna igen - att såsom förslaget utformades, med fri etableringsrätt, höll reformen på att förstöra en del av svensk sjukvård. Men tanken var viktig och den ska vi försöka vidareutveckla i den sjukvårdsplan vi har. När det sedan gäller diskussionen om vårdgarantier har det faktiskt gjorts ganska omfattande studier och analyser av vad den typen av garantier betyder. Man kan konstatera att det inte enbart är till fördel att politiker ställer ut garantier. Risken är att man fördelar resurser på ett felaktigt sätt. Vi får en felaktig prioritering inom vården. Det finns problem inom sjukvården som inte kommer att uppmärksammas. I stället för att lova ut garantier tycker jag att det viktigaste är att man ser till att det finns resurser till sjukvården så att vi kan arbeta bort köer med mer personal och mer resurser.
Fru talman! Vad gäller husläkarfrågan berömde jag socialministern. Jag förstår att han är ovan vid det och har svårt att hantera det. Men jag tyckte att det fanns skäl att göra det. Efter 25 års socialdemokratisk negativism finns det åtminstone en viss ljuspunkt på det här området. Sedan har han helt fel i det här med etableringsfrihet. Vad gäller husläkarna var det ju fråga om att göra det inom ett system där läkarna fick betalt efter hur många patienter de hade. Det blev inte fler svenskar för att man hade fler husläkare. Men det kan vi ta i ett annat sammanhang, socialministern. Så till studien av vad som händer med vårdgarantin. Socialministern säger att man vet vad som händer. Ja, det gör man. Vi hade långa socialdemokratiska köer innan vi fick en borgerlig regering. De försvann i praktiken när vi hade en borgerlig regering. De har kommit tillbaka under en socialdemokratisk regering. Den stora utredning som socialdemokraterna tillsatte, Hälso och sjukvårdsutredningen, med en socialdemokratisk ordförande och socialdemokratisk majoritet, landade på samma ståndpunkt som jag, att det var bättre att ha en vårdgaranti av den typ vi hade än att ha er s.k. behandlingsgaranti. Verkligheten och en analys gjord av en utredning med socialdemokratisk majoritet har landat på min ståndpunkt och inte på socialministerns.
Fru talman! Jag ska börja med att säga att tanken bakom husläkarsystemet faktiskt var god. Det var avsett som beröm till Bo Könberg. Diskussionen om garantier tror jag alldeles uppriktigt har förstörts av den enorma mängd garantier som ställs ut runt om av sjukvårdshuvudmännen. Jag tror att någon har räknat ut att det har ställts ut löften om nio olika garantier. Det är värdighetsgaranti, behandlingsgaranti, kontaktgaranti, osv. Jag tror att vi förstör trovärdigheten i sjukvårdspolitiken ifall vi förväxlar vårt ansvar att ge resurser för att sjukvården ska fungera med vår möjlighet, apropå retorik, att ställa ut tomma löften om garantier. Jag har sagt att det viktigaste nu är att vi kan redovisa en plan för hur vi för till sjukvården resurser så att vi kan arbeta bort köerna och göra sjukvården tillgängligare. Jag tycker att det är bättre än att utlova nya garantier.
Fru talman! Jag vill knyta an till Kalle Larssons fråga, men från en annan synvinkel. Det var skrämmande med filmen Shocking truth, som visar hur porrfilmerna urholkar människovärdet. Radio och TV-lagen saknar t.ex. incitament om sexuellt våld, sexuellt tvång eller kränkning. Statens Biografbyrå har problem med tolkningsfrågor och har heller inte en lagstiftning om kränkning. Den statliga godkändstämpeln leder till en normering. Ingegerd Wärnersson. Jag tyckte inte att det riktig blev tid till en utvidgning. Om man tänker på skolans möjligheter att skapa motbilder blir det ett alltmer krävande arbete för skolan. Ingen skulle kunna tänka sig att sätta upp en porrscen liknande Shocking truth i skolan. Det skulle bli ett ramaskri bland föräldrarna. Men vi kan inte skydda familjerna i våra hem. Ta den granskning som Kalle Larsson hänvisade till. Hur vill skolministern arbeta för att få till stånd en undervisning i sex och samlevnad om en hälsosam sexualitet med kärlek och ansvar som motbild?

Fru talman! Jag tackar för svaret och känner mig tryggare med det. Jag har nyligen haft en diskussion med ungdomsminister Ulrica Messing om veckotidningarnas stilbildande roll. Jag ställde då en fråga till henne om forskning för att få veta mer om varifrån ungdomar hämtar sina förebilder. Hon sade då att hon skulle ta med sig frågan till sin kollega. Det kanske är Ingegerd Wärnersson eller kulturministern som ska ta tag i denna forskning. Det finns väldigt lite. Språket i skolan blir oroande om man tar efter nedsättande och nedvärderande attityder från den här typen av filmer. Man kunde införa begreppet empati att arbeta med i skolan. Vi har också den förlorade föräldrarollen och egentligen även statsministerns tystnad om familjen i regeringsförklaringen. Jag tackar skolministern för att detta arbete går vidare och för att vi i värdegrundsarbetet kan fortsätta med samlevnadsundervisningen på ett positivt sätt.

Fru talman! Jag har en fråga till försvarsministern. Hur ser försvarsministern på det faktum att ledningen för Försvarsmakten, Högkvarteret, redan innan ett eventuellt riksdagsbeslut fattas den 23 mars ger tydliga order till förband som regeringen har föreslagit ska avvecklas om att man snarast med full intensitet ska påbörja avvecklingen av såväl personal som materiel? Det framgår tydligt av ÖB:s förberedande omstruktureringsorder som nådde förbandscheferna i anslutning till årsskiftet, dvs. mer än tre månader innan eventuellt riksdagsbeslut fattas. Är det verkligen upp till militärledningen att ta initiativ av den kalibern?
Fru talman! Jag känner inte närmare till utformningen av den order som överbefälhavaren har gett till förbandscheferna. Regeringen kommer efter det att regeringen har erhållit riksdagens beslut att i ändring av regleringsbrev eller på annat sätt ange för Försvarsmakten hur och att riksdagens beslut ska genomföras. Jag kan inte ge bakgrunden till överbefälhavarens förberedelser för detta när det gäller vilken legal status överbefälhavaren där stöder sig på.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Men i praktiken håller ordern redan på att verka fullt ut ute på vissa berörda förband. Mängder av officerare slutar, och det gäller inte bara de förband som föreslås bli avvecklade utan även andra förband. Jag tycker, herr försvarsminister, att detta är väldigt olyckligt. Inte minst anser jag att det är demokratiskt oacceptabelt att man negligerar den demokratiska processen i detta avseende.
Fru talman! Regeringen kommer att ge anvisningar till myndigheterna efter riksdagens beslut. Det som sker i dag i Försvarsmakten sker på Överbefälhavarens order, och det är också han som har anledning att då redovisa vilka rättsliga och andra utgångspunkter som han har.
Det var sista frågan vid denna frågestund. Jag vill tacka regeringens ledamöter liksom riksdagens ledamöter för er medverkan. Jag vill även tacka er på åhörarläktaren som har intresserat er för frågestunden. Därmed är frågestunden avslutad.

Fru talman! Det är klart att regeringen formellt har rätt att fastställa förändringar i de kursplaner som man har i den svenska skolan. Frågan om deras förändringar är mycket viktig och måste diskuteras brett. Kursplanerna har ju läroplanen som grund, och om det blir en väsentlig ändring i kursplanen kanske det t.o.m. strider mot det som står i läroplanen och mot läroplanens anda. Då är det naturligtvis inte acceptabelt att detta beslutas bara i regeringen. När detta sätt att arbeta genomfördes 1992, att regeringen skulle fastställa kursplanerna och riksdagen beslutade det, stod det i propositionen att man tänker sig att en kursplanekultur ska utvecklas som innebär att det är en bred diskussion om eventuella förändringar i kursplanerna. Det exempel som Beatrice Ask har tagit upp här tyder inte på att en sådan kursplanekultur med breda diskussioner har tillämpats. Det har varit mycket sparsamma breda debatter om religionskunskapsämnets förändringar.

Nu gäller detta inte bara religion. Jag har fått många reaktioner från matematiklärare på t.ex. gymnasiet som beskriver hur kursplanerna inte hänger ihop och att de skulle ha velat vara med och diskutera moment på lägre nivå som man inte behöver läsa. Ändå måste man läsa dem trots att man kanske inte läser de frivilliga högre kurserna, osv. Det finns massor av saker som skulle behöva diskuteras. Min slutsats blir att denna kursplanekultur som man så stolt talade om i början av 90-talet inte har utvecklats. Förra året lades förslagen till reviderade kursplaner ut på nätet under sommaren. Många lärare jobbar i skolorna på sommaren men inte vid samma tid och inte samtidigt, och många är på andra håll. Det var därför den absolut sämsta tänkbara tiden för en bred kursplanediskussion. Och över huvud taget har vi inte sett att Skolverket har initierat några ordentliga seminarier, arbetsgrupper, fortbildningsdagar eller konferensdagar där lärarna och de professionella får vara med i debatten. Jag skulle också vilja höra en tydlig deklaration från skolministern hur hon tänker se till att professionella skolmänniskor, allmänheten och politiker i framtiden inte får uppleva att de i efterhand får reda på viktiga kursplaneförändringar.

Fru talman! Ja, interpellationen handlar om två saker. Det skulle dock vara mig främmande att föreslå en ändring i ordningen när det gäller hur man ska arbeta med att ta fram kursplaner. Det påpekar jag också i interpellationen. Däremot är det naturligtvis så att om man principiellt ändrar grunden för ett ämne, som det uttrycks i läroplanspropositionen, kan regeringen, anser jag, inte ändra det utan att riksdagen ånyo får ta ställning till den principiella grund som funnits för läroplanen och beskrivningen av de ämnen som det ska ges undervisning i. Därmed kommer vi till fråga 2 när man ska titta på förslagen. Det är min uppfattning att det finns mycket som talar för att man just när det gäller de förändringar som föreslås för ämnet religionskunskap är så att säga i kanten av, mycket nära, att bryta mot den grund som riksdagen ändå har slagit fast. Dessutom var det här ett av de ämnen som diskuterades allra mest när läroplanen och läroplansarbetet bedrevs inför Lpo 94. Skolministern säger nu att i beredningen av det här fanns synpunkten att Skolverkets förslag var bra därför att det ger utrymme för lärarnas professionalitet. Jag var lite grann inne på detta i mitt förra inlägg. Det är just här som vi har problemet. De flesta lärare som ska undervisa i religionskunskap och använda kursplanen är inte professionella i ämnet - de har inte en religionskunskapsutbildning i botten. Jag tror att en del av vad experterna här har kommit fram till krånglar till det hela. Jag gav ett exempel. Jag är inte tvärsäker på att flertalet lärare i den svenska grundskolan på rak arm tänker till kring vad det handlar om när man pratar om abrahamitiska traditioner. Invändningar från många kristna organisationer handlar om följande: Om man ska peka på det mångkulturella samhället, varför har man då helt plötsligt glömt bort en rad religioner? Det kan man ju undra, för detta är knappast rimligt. Jag har också tittat lite grann på webben för att se vad Skolverket säger. Det visar sig att man är ute efter ganska stora förändringar. Bl.a. föreslås, enligt den version som jag har läst, i en skrivning att man ska ändra från "kristendom" till "de religiösa traditioner som dominerat Sverige"; detta därför att man vill få med exempelvis fornnordisk tro och judendom. Jag vet att vi haft en fornnordisk tro och jag vet att judendom har förekommit i viss utsträckning också i Sverige men det är svårt att påstå att det här är den dominerande religiösa kraft som bildat vårt kulturarv. Där är ju kristendomen bra mycket starkare. Jag tycker att man måste ta intryck av det. I andra skrivningar sägs det att man vill gå bort från detaljer. Där har man lyckats med konststycket, vilket fascinerar mig, att radera ut hela Bibeln. I den ursprungliga kursplan som finns och som jag tycker är riktig, sägs det att när man har gått nio år i den obligatoriska skolan ska man kunna några berättelser eller något om kristendomen utifrån Bibelns bok. Detta har vi lagt ned mycket resurser på. Vi vet att detta har stor betydelse. Jag tycker inte att det är en liten detalj. Här går Skolverket lite väl långt. Jag känner att det är nödvändigt att ändå få ett besked om vad som är regeringens avsikt. Man kan botanisera på det här sättet och jag tycker att man ska göra det därför att i den målstyrda skola som vi har i dag är kursplanerna oerhört centrala. Det är ju det som lärare och andra har att hålla sig till. Jag vill inte att vi ska gå in och beskriva detaljer men jag tycker att Bibeln, kristendomen och en del annat är oerhört centrala saker. Jag är rädd för att vi, om det hela nyanseras för mycket, riskerar att tappa bort fundamenta. Det är, tror jag, väldigt viktigt att barn och ungdomar får goda kunskaper om religion och annat. Sedan finns det en formulering i sammanhanget som är helt fantastisk. Tyvärr hinner jag inte ta upp den nu men det handlar om att man vill gå ifrån att prata om kristna värderingar för att i stället diskutera livsåskådning - men det är ju vad religion handlar om.
Fru talman! Jag skulle vilja vädja till skolminister Ingegerd Wärnersson om att se över det här i Regeringskansliet och behålla kristendomens särställning. Slutjusteringen i det nyaste dokumentet skrämmer mig. Det står där: I målen att uppnå görs skrivningarna om kristendomens påverkan värdemässigt neutralt. Jag menar att det inte är förenligt att ha ett värdegrundsarbete och sedan vara värdemässigt neutral. Om lärarna har sagt att det är stora krav - om kraven alltså anses vara för högt ställda - bör man titta närmare på tillämpningen, på hur mycket tid som avsätts i skolan för just religionsundervisningen. I tidigare utredningar har jag sett att den saken ibland fuskas bort. Får man inte tid blir det ju svårt att hinna med. Ingegerd Wärnersson och jag var under frågestunden inne på detta med stilbildande. Jag tycker att jag fick ett mycket bra svar. I dag håller det på att bli fråga om allt annat än kristna traditioner. Den gyllene regeln om kärleksbudet understryker empatin. Våra ungdomar hamnar i ett vakuum och får sin normbildning t.ex. genom Rederiet och Vecko Revyn. Bibeln sopas under mattan. Då blir vi avtrubbade. Det är i en sådan miljö, i en miljö utan värden, som jag menar att gruppvåldtäkterna blir ett faktum till följd av det grova porrutbudet. Eleverna får inte chansen att bygga upp ett självförtroende och en förmåga till empati och fantasi. Om ungdomarna inte får tillgång till den religion som svensk tradition bygger på blir det mycket svårt att relatera till andra religioner och att göra jämförelser. Det här är ett måste för att motverka mobbning, främlingsfientlighet, rasism och nazism. Tack!
Fru talman! Det är mycket som är sunt som sagts här. Om skolministern tar med sig allt detta får vi nog en förändrad produkt när det gäller kursplanen för religionskunskapsämnet. Jag kan inte låta bli att koppla detta till den forskning som finns om människans grundläggande behov. På många håll inom den pedagogiska forskningen, som är det som jag mest känner till, har man lyft fram att varje människa består av ande, kropp och själ. Man upplever saker som inte kan förtydligas med personligheten och rent kunskapande i form av närvaro, i relationer och i den skolanda etc. som finns. Det är väl det här mer djupa i mänskliga relationer som man i värdegrundsarbetet också jobbar med. Här har religionen en stor betydelse när det gäller att lägga fast referenspunkter - att man behandlar andra som man själv vill bli behandlad, att man talar om vikten av att det finns kärlek och värme omkring oss osv. Det är där som vi bygger upp tryggheten. På något vis känner jag att med värdegrundsarbetet skulle religionskunskapsämnet, kopplat till kristendomen, ha fått en starkare position än som jag, och många med mig, nu befarar blir fallet, nämligen att den kristna traditionen får en svagare position i religionskunskapsämnet i och med det förslag som föreligger. Därför skulle de kristna traditionerna snarast vara baskunskapen för religionskunskapsämnet där man utgår från de referenspunkter som där finns och också, självfallet, speglar andra religioner och utvecklar kunnandet kring det här. Hur tänker skolministern kring detta? Finns det en möjlighet till utökning - att våga sig på att skriva om kristendomen som ett slags baskunskap i religionskunskapsämnet? Bibeln är faktiskt en bra lärobok när de här viktiga angreppspunkterna ska tas upp. Tack!
Fru talman! Det är första gången som vi reviderar kursplanerna. Ulf Nilsson har tidigare tagit upp med mig att när vi tittade på gymnasieskolan var det materialet ute under sommartid; det fungerade inte. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi tar lärdom nu första gången vi justerar kursplanerna. Kanske kan vi också förbereda oss före. Nu när processen så att säga är genomförd hör jag många tankar och idéer. Senast i går talade jag med Mats Ekholm på Skolverket och sade: Nu har vi den här uppgiften. Det som har varit bra fortsätter vi med och de delar i den här hanteringen som varit dåliga noterar vi. Vill vi ha tydliga politiska besked före ska vi också ge sådana. Jag är alltså helt öppen för att också ta emot synpunkter. I dag ska jag inte berätta hur kursplanen i kristendom kommer att se ut. Det var ju också en uppgift för regeringen att göra ett ställningstagande; det är ju inte en produkt som ska gå från Skolverket och som rakt ut ska beslutas. Då får jag be interpellanterna att ännu så länge ha förtroende för mig när jag nu tittar på samtliga kursplaner. Jag gör det med det perspektivet att lyssna på remissopinionen, andra delar som jag själv kanske har saknat, osv. Det kommer att vara förändringar, kanske inte i alla kursplaner men i vissa. När de har fastställts den 2 mars och man känner att det gick för långt, som Beatrice Ask sade, får vi återkomma till den här debatten. Min bedömning i dag, med tanke på var vi just nu befinner oss med arbetet kring kursplanerna, är att jag tror att kanske inte alla men de flesta kommer att se att det fanns en ambition hos regeringen och hos Skolverket, men att det ändå är den politiska hanteringen som var den sista när det gäller kursplanerna.
Fru talman! Jag har förtroende för regeringens arbete med detta. Det jag inte fått svar på är vilken inställning man har till riksdagens ställningstagande om de grundläggande principerna för ämnenas bas. Förutsatt att man är överens om det är jag inte ett dugg orolig. Men det är det jag inte fått något besked om. När man tittar på detta hoppas jag att ministern som tidigare rektor tar till sig att det faktiskt är mycket mer begripligt i ursprungstexten än i en del av de förändringar som Skolverket har föreslagit. Det står t.ex. - det är inte fler punkter - att eleverna efter nio år ska ha kunskaper om kristna traditioner som de visar sig vid högtider i Sverige. Det är väldigt bra om man vet varför vi firar pingst, eller vad det nu kan vara, vare sig man är muslim eller någonting annat. Det blir väldigt mycket svårare för många att begripa vad det handlar om när det bara står att man ska ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället och traditioner. Det finns en konkretion som ändå inte är detaljstyrande och styr det professionella men som ändå gör det hela begripligt och som jag tror att man ska vara rädd om. Jag tror att det finns anledning, när man ser Skolverkets förslag, att ändå slå fast att vi har en ganska stark bas i det här landet i kristendomen. Det är viktigt att inte tappa bort det, av det enkla skälet att så mycket omkring oss påverkas av det. Det är det som gör att vi får en bas för det mångkulturella samhället. Sedan finns det synpunkter från andra kyrkor som gäller detta men som också gäller att man tycker att man fuskar bort de andra religionerna. Man har t.ex. glömt bort en del i Skolverket enligt en del av de brev som jag har fått. Det tycker jag är oroväckande. Det är inte bara judendom och islam som förekommer utöver kristendom i Sverige. Det är viktigt att man får ett bredare spektrum i undervisningen. Som sagt har jag förtroende för regeringen, förutsatt att man inte tänker ändra på det som jag tycker är en självklarhet, nämligen att i grunden gäller riksdagens beslut om läroplanen.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

Det är således en uppgift för skolorna att utforma undervisningen på ett sådant sätt att lusten att röra sig och viljan att motionera även på fritiden bejakas. En av ämnets viktigaste uppgifter är att stimulera till att fortsätta med egna motions-, rörelse och idrottsaktiviteter även efter det att ungdomarna lämnat skolsystemet och gått vidare i livet. När det gäller Roy Hanssons påstående om att regeringen föreslagit att ta bort ämnet som obligatorisk kurs från natur och samhällsvetenskapsprogrammen vill jag upplysa Roy Hansson om att utbildningsutskottet behandlat regeringens proposition 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet utan reservationer och att riksdagen röstat igenom densamma. I propositionen föreslogs bl.a. att kärnämneskursen idrott och hälsa A, med anledning av det nya poängsystem som nu införs, skulle få en omfattning av 100 poäng för alla elever på nationella program. Vidare föreslogs att den tidigare endast på vissa program valbara kursen idrott och hälsa B ska erbjudas alla elever som ett individuellt val. Det är alltså detta som gäller efter riksdagens beslut. Jag skulle inte vilja beteckna detta som en nedmontering av idrottsämnet. Att ta bort kärnämnet idrott och hälsa som ett obligatoriskt ämne har över huvud taget inte diskuterats och är definitivt inte regeringens ambition. Beträffande Birgitta Selléns fråga vill jag hänvisa till vad jag tidigare sagt om idrottsämnets karaktär och innehåll. Jag vill dock i detta sammanhang påpeka att ett hälsofrämjande arbete i skolan förutsätter insatser på både nationell och lokal nivå. I läroplanerna och i kursplanerna anges vissa övergripande mål för skolans folkhälsoarbete. Inom Statens skolverk pågår ett arbete med utgångspunkt i en helhetssyn på hälsa, den enskilda individens utveckling samt barnomsorg och skola som hälsomiljö. Bl.a. har Skolverket under 1999 haft en rad olika seminarier kring hälsofrågor och givit ut referensmaterial om hälsoundervisning i skolan. Den lokala nivån, skolor och kommuner, har ansvaret för att förverkliga målen i läroplaner och kursplanerna för att därigenom lägga grunden för ett hälsofrämjande synsätt inom skolan. Jag anser att ämnet idrott och hälsa, som bl.a. syftar till att eleven får förståelse och ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet, stärker idrottens och de fysiska aktiviteternas betydelse i den svenska skolan. Jag har även fullt förtroende för idrottslärarnas kunskaper och förmåga att stimulera eleverna till fysiska aktiviteter även utanför skolan. Mot bakgrund av den beskrivning jag nu gjort om det arbete som pågår är jag inte beredd att vidta några ytterligare åtgärder.

Fru talman! Jag tackar för svaret, även om det varit ett långt dröjsmål. Jag lämnade in min interpellation den 1 december föregående år. Med en så lång tid hade jag hoppats på ett bättre svar. Svaret innehåller inte någon av de åtgärder jag efterlyser i min interpellation, utan det är en redovisning av gällande bestämmelser. Skälet till min interpellation var den diskussion som var i november och där det just kom ut signaler om att man skulle minska idrottens omfattning i skolan. Alla minns säkert debatten i slutet av november som var föranledd av det, och det var därför jag framställde interpellationen. Nu hänvisar skolministern till tidigare åtgärder i riksdagen från 1998, men det var som sagt det som var i höstas som är bakgrunden till detta. Jag tror att vi alla har tagit del av pressmeddelandet från Riksidrottsförbundet, som tycker att det är snurrigt att demontera ämnet i skolan. Sedan hänvisar regeringen till att inte regeringen har haft den ambitionen. Men det var faktiskt så att Skolverket gick ut med signaler, och vi har hört i tidigare debatter att det är regeringen som fastställer planer, så det har väl skett med deras välsignelse. Än värre blev det här förra veckan när skolministern var ute och talade om att man skulle förändra förhållandet mellan idrotten och skolan. I höstas hade vi en lång debatt här om idrotten och fattade långsiktiga beslut om idrottens betydelse och medel till idrotten. Då kan man inte ändra på det några månader senare. och hänvisa till att man ska ta pengar från idrotten och ge till skolan. Det är en sak med idrotten. Idrotten når - jag kontrollerade det på Gotland i förra veckan - 70 % av pojkarna och 60 % av flickorna. Men skolan ska nå alla i det här avseendet. Det är två helt skilda saker som man inte kan blanda ihop. Det var en olycklig koppling som skolministern gjorde föregående vecka. Fru talman! Det finns anvisningar i kursplanen för detta. Jag tillåter mig att tycka något konstigt. I lördags när jag förberedde den här debatten talade jag med en 10-åring och fick då reda på att skolan avsätter 50 minuter i veckan för idrott. Det är inte mycket för en 10-åring med spring i benen. Jag hade hoppats att interpellationssvaret och debatten i dag skulle ge anvisning om att man skulle ta till vara alla möjligheter för att få rörelse och aktivitet för våra ungdomar. 50 minuter är inte någon speciellt stor omfattning av rörelse och fysisk fostran. Man kan, som sagt, lägga kursplanen så att man får betydligt mer av detta. Den debatt som har förts under de senaste veckorna har tydligt visat på det. I den här delen sägs ingenting i interpellationssvaret. Skolans uppdrag är att lära. Jag tror att vi alla - åtminstone all vetenskap - är överens om att det är väsentligt att barn och ungdomar får röra sig för att de ska kunna hänga med i den övriga undervisningen. Det finns ett aktivitetsbehov som man inte får missa. Det borde vara skolministerns ambition att se till att man ökar detta i så stor utsträckning som möjligt. Jag hade faktiskt väntat mig någonting med den här inriktningen i dag. I stället kom det i november olyckliga signaler om att ämnet inte var så viktigt. Man skulle minska på vissa kurser. Skolministern försöker att skjuta över ansvaret på någon annan, men det är regeringen som fastställer kursplaner. Det ansvaret är helt och odelat. Och det är Skolverket som tar fram dem, men självfallet står Jag tycker att det var beklagligt att man förra veckan försökte blanda in idrotten. Alla som deltog i den debatten var överens om att idrotten har sin roll och skolan har sin roll, och det har betydelse för skolan att man utvecklar det här. Statsrådet Messing, som företrädde majoriteten, sade exakt samma sak. Därför hade jag väntat att det skulle bli något mer i den riktningen. Nu kom det ingenting.

Fru talman! Tack, skolminister Wärnersson, för svaret. Fysisk inaktivitet är den stora boven när det gäller ohälsa. Vi är skapade, sedan urminnes tider, med en genetisk kod som ska användas till fysiska aktiviteter. För att få ett så bra skelett som möjligt måste det byggas upp genom aktiva rörelser, som t.ex. att klättra, att klänga och att krypa. Vi kan påverka uppbyggandet av skelettet upp till 20-25 års ålder. Under större delen av dessa år kan vi vuxna inte begära att barn och ungdomar själva ska förstå vikten av detta. Därför är det vår uppgift som vuxna att ge våra unga så goda framtidsmöjligheter som tänkas kan, och detta gör vi genom att ge dem möjlighet till aktiva rörelser i skolan. När den senaste läroplanen för grundskolan kom ändrades ämnet skolidrott till att kallas idrott och hälsa. Det innebar att nästan en tredjedel av ämnet handlar om teoretisk utbildning. Med teori bygger man varken skelett eller muskler, muskler som ska hålla upp rygg, mage, ben och armar, skelett som ska motverka benskörhet i framtiden. Vi måste komma ihåg att skelettet börjar att brytas ned efter 25 års ålder, och om vi inte har ett bra skelett då ökar risken för benbrott och höftledsfrakturer när vi blir gamla. Redan nu ser vi en ökning av antalet höftledsfrakturer från 1986 när det opererades 15 000 till i dag när det opereras ca 30 000. Hur mycket aktiva rörelser behöver man då under de år man växer? Forskare säger: Minst tre halvtimmar i veckan, men då ska de vara aktiva halvtimmar. Försök visar också att om man motionerar varje dag presterar man mer under skolans teoretiska lektioner - uppgifter som säkerligen är välbekanta för statsrådet Wärnersson. Därför är jag lite besviken över att jag i dagens skoldebatt inte hörde någonting om vikten av att röra sig. Det negligerades helt och hållet. Skolministern nämnde satsningar som riktas mot barn som behöver mer hjälp än andra. Då borde det ha varit naturligt att även nämna att man behöver hjälp med att röra sig. Forskare vet, och jag vet, att mer fysisk rörelse är en god hjälp för barn som är i stort behov av hjälp. Det finns mycket att säga om vikten av fysisk träning under uppväxtåren, inte minst att inlärning av baskunskaper underlättas. Den välkände hjärnforskaren Matti Bergström sade i TV-sporten förra veckan: För att få ordning i barns hjärnor måste de utsättas för kaos genom rörelser, och det får de genom lek och rörelser. Barnen måste alltså klättra, klänga och krypa. Värt att tänka på är att teoretiska kunskaper kan man inhämta efter 25 års ålder, men skelett och muskelmassa måste byggas upp tidigare. I dag sitter ungdomar stilla upp till 10 timmar per dygn, och därför måste skolan fånga upp intresset för fysiska aktiviteter. Vi vet att en tredjedel av eleverna inte är medlemmar i idrottsföreningar. Det är dessa barn och ungdomar som riskerar att tillhöra gruppen som populärt brukar kallas tjocka Lisa och som gör sig illa nio gånger oftare än den rörliga Lisa. Jag kan bara beklaga att skolministern inte är beredd att vida ytterligare åtgärder för att öka antalet idrottslektioner i skolan.

Fru talman! Jag tycker att det är väldigt angeläget att barn tidigt får stimulans att föra ett hälsosamt liv. De riktigt små barnen rör sig av sig själva. Det finns inga möjligheter att hålla dem stilla. Men redan när barnen blir lite äldre behövs det ibland en puff, en stimulans för att de ska föra ett hälsosamt liv. Ämnet idrott och hälsa i skolan är oerhört viktigt för att vidmakthålla lusten att röra sig och upptäcka glädjen i idrottandet tillsammans med andra. Detta var anledningen till att vi på vår tid motsatte oss den neddragning av idrottsämnet i skolan som Beatrice Ask och den borgerliga regeringen gjorde när den läroplan som vi arbetar med nu fastställdes. Det var också anledningen till att vi ökade på timantalet i läroplanen för idrott och hälsa när vi kom tillbaka i regeringsställning. Då gick av någon outgrundlig anledning både moderater och folkpartister emot den förändringen. Sedan dess har vi också fått en förändring till stånd när det gäller gymnasieskolan som gör att alla elever, oavsett vilket program de har valt, har idrott och hälsa på sitt schema. Om detta var vi överens, och det tycker jag är bra. Det är oerhört viktigt att säga att skolan aldrig kan tillgodose barns och ungdomars hela rörelsebehov inom ramen för schemat. Det finns raster, och det är viktigt att skolgården är utformad på sådant sätt att den stimulerar till rörelse. Det är viktigt att skolan har en policy som gör att barn och ungdomar går ut på sina raster. Då är det svårare att sitta still. Men vi kan nog inte lägga in hela rörelsebehovet i schemat. Därför är barns och ungdomars fritidsaktiviteter så viktiga. Här kommer föräldrarnas roll och deras insikt om barnens rörelsebehov in. Men idrottsrörelsen måste också vara beredd att ta emot barn och ge förutsättningar för de barn och ungdomar som vill vara med. Det måste finnas en bredd. Idrotten måste vara på lek. Den får inte bara vara inriktad på tävling och prestation av resultat. Det är mot den bakgrunden som regeringen för något år sedan tillsatte en idrottsarbetsgrupp som fick 60 miljoner kronor under tre år att fördela till idrottsorganisationer och andra som i projektform vill arbeta med lokal idrottsutveckling. Pengarna kommer från Allmänna arvsfonden. Det här tycker jag är ett tydligt bevis på att regeringen tar både idrottens frågeställningar och barns hälsa på allvar. Jag sitter i arbetsgruppen och fungerar som dess ordförande. De allra flesta ansökningar där handlar faktiskt om barn och ungdomar och om samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan, just för att hitta den punkt som man kan samverka om och för att ge barn den stimulans som behövs för ett fortsatt idrottande och ett fortsatt hälsosamt liv, även sedan de första småbarnsårens lust att röra sig har avtagit. Jag tycker att den svartmålning som sker i dag av både våra motståndare här i riksdagen och från andra håll, att vi nu monterar ned idrottsämnet, är överdriven. Vi borde hjälpas åt att sprida korrekt information i stället för att vidareföra detta.
Fru talman! Jag har tidigare debatterat med Lars Engqvist om folkhälsofrågor, och en stor del av den debatten ägnade vi också åt skolan och den roll som skolan har i detta arbete. Upprinnelsen till att jag har engagerat mig i dessa frågor är bl.a. de larmsignaler som kom i december, då man vid en läkarstämma här i Stockholm påtalade hur mycket vanligare övervikt har blivit i dag bland barn. Det handlar inte bara om övervikt, utan det handlar också om, som andra har vittnat om här, problem med benskörhet, rörelseorgan som inte utvecklas osv. Vi befarar faktiskt att hälsomässigt få ett A och ett B-lag. Jag tycker att detta är ganska viktigt att ta med sig. Jag skulle vilja bredda frågan lite grann och se den mer ur ett brett folkhälsoperspektiv. Detta är ju mycket en livsstilsfråga. Det handlar om våra barn, och det handlar om oss allihop. Barnen gör ju som vi gör och kanske inte så mycket som vi säger. Det är man väldigt medveten om ifall man själv har haft små barn som vuxit upp. Faktum är att vi också beter oss på ett sådant sätt att vi kanske hellre tar bilen än går till jobbet och är lite grann bekväma. I någon mening blir blir det också en ekonomisk fråga, en sjukvårdsfråga. Det blir ju en oerhörd belastning på sjukvården när människor i alla åldrar rör sig mycket mindre. Vi är egentligen inte skapta för att röra oss så lite som vi gör i dag. Precis dessa tankegångar har också Folkhälsoinstitutet fört fram, och man vill se lite vidare på detta med behovet av att röra sig, hur vi mår, ohälsan i landet osv. Man har också fått belägg för att ohälsan är väldigt starkt kopplad till en ren klassfråga, alltså vilka sociala och ekonomiska förutsättningar vi har, vilka arbetsmiljöförhållanden vi lever under osv. Nästa år kommer Folkhälsorådet att starta en kampanj för att vi ska röra oss mer. Det förekommer ofta kritik mot sådant som har ett perspektiv ovanifrån. Jag diskuterade detta med Lars Engqvist och ställde då frågan till honom om man inom Regeringskansliet tänker göra något, t.ex. röra på sig. Jag utmanade honom, och han kunde mycket väl tänka sig att vi skulle göra något för att röra på oss. Jag sade till honom att jag kan ställa upp från riksdagens sida. Lars Engqvist uppmanade då talmännen att göra något i frågan. Nu ställer jag frågan vidare här till Ingegerd Wärnersson. Vill kanske Ingegerd Wärnersson också följa med på joggningsrundan eller vad vi nu hittar på? För att inte skämta bort det här som faktiskt är väldigt allvarligt, vill jag säga att vad vi gör har stor betydelse för vad våra barn gör.
Fru talman! Jag kan också ställa upp på Marie Det är inte ofta jag kan stå här i riksdagen och hålla med vänsterpartister helt och hållet, men i den här frågan delar jag väldigt mycket av det som Marie har sagt om vikten av idrott i skolan. Vi hade en debatt i november här, då ministerns kollega var här och sade att det inte fanns någon som helst åstundan att minska antalet idrottstimmar. Nu var det i och för sig inte ministern utan Eva Johansson som sade att vi från oppositionen kritiserar detta. Men den skarpaste kritiken kommer ju inte från oss. Det är faktiskt Arne Ljungqvist som står för uttalandet: Snurrigt minska tiden för idrottsämnet på gymnasiet. Han säger bl.a. i sitt pressmeddelande: Under 90 talet har forskare, läkare, lärare, myndigheter och inte minst idrottsrörelsen fört fram kritiska synpunkter till Utbildningsdepartementet om nedmontering av idrottsämnet i skolan. Därför är det helt snurrigt att man nu tar bort idrottsämnet som obligatorisk B-kurs på natur och samhällsvetenskapsprogrammen. Det är en kommentar till innehållet i Skolverkets nya kursplan för gymnasiet som ska gälla fr.o.m. Detta innebär, säger Arne Ljungqvist, en reducering av ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan. Friheten att välja idrottsämnet för den som önskar löser inte problemet. Och nu kommer det som jag tycker är det viktigaste: Det är de elever som saknar idrottsintresse och därmed inte väljer idrottsämnet som drabbas. Den utveckling vi redan ser mot ett hälsomässigt A respektive B-lag bland våra gymnasister kommer att ytterligare påskyndas. Vid en europeisk jämförelse av idrottsämnet i skolan för några år sedan låg Sverige näst sist i statistiken. Med det nu framlagda förslaget försämras bilden ytterligare. Det hela är pinsamt, avslutar Arne Ljungqvist. Som sagt var borde ministern kanske ha tagit detta till sig. Pressmeddelandet kom för en tid sedan. Men jag ser ingenting i svaret som talar om att man från regeringens sida är villig att göra förändringar. Det är ju faktiskt, som Arne Ljungqvist säger och som vi sagt tidigare i debatten, inte de idrottsintresserade som är problemet. De får hur mycket idrott de vill. Det är de som inte är så idrottsintresserade, som är i behov av gymnastiken, som nu inte kommer att få det här ämnet. Jag konstaterar att benskörhet liksom fetma har ökat, och det är många elever som har problem med det. Därför tycker jag att ministern allvarligt borde ta till sig vad som sägs och inte avsluta med att säga: Jag är inte beredd att vidtaga några ytterligare åtgärder. Jag ser inte detta i första hand som en politisk fråga där vi är ute efter att ta poäng på regeringen, utan det är ett allvarligt intresse från oss att förändra situationen. Jag ska i och för sig inte debattera med Eva Johansson här. Men i den motion som vi har väckt till årets riksdag står följande: Enligt vår mening måste ämnet idrott och hälsa ges ett större utrymme i skolan. Detta är inte minst viktigt eftersom antalet friluftsdagar har minskat i skolorna och möjligheten till fysiska aktiviteter därmed minskat. Det är framför allt viktigt att de elever som inte idrottar på fritid får fysisk aktivitet och idrott i skolan. Det ger dem goda vanor och ökar deras möjligheter att leva ett sunt liv. Jag hoppas att ministern tar till sig detta och det allvar som det är här i kammaren kring denna fråga och inte tar bort idrottstimmar. Som Arne Ljungqvist sade: Det är snurrigt.

Fru talman! Det är klart att fetma, ohälsa och barns möjligheter till fritidssysselsättning i grunden är en klassfråga. De flesta av oss har tagit del av välfärdsbokslutet och ser där att barnen har fått ta mycket stryk under 90-talet och att vissa barn har fått ta mer stryk än andra. Lite grann om idrott och hälsa, som ämnet heter. Ibland känner jag att jag kan tala om idrott och hälsa eftersom jag har jobbat i 20 år som idrottslärare och speciallärare. Det är mycket riktigt, som det står, att ett av ämnets viktigaste uppgifter är att ge goda vanor och befästa en positiv inställning till fysisk aktivitet. Sedan ska ämnet också ge möjlighet till fysisk aktivitet inom skolans ram. Skolan har ju en unik chans att påverka attityder och värderingar och också att ge möjligheten till rörelse som alla så väl behöver. Jag tror att det råder en fullständig politisk enighet om att barn behöver röra sig. Barn har spring i benen - ibland, tycker man, nästan för mycket. Sedan ska vi komma ihåg, eftersom den här debatten mycket har kommit att handla om idrottsämnet i gymnasieskolan, att mycket av de attityder och värderingar som vi vill åt grundläggs i de tidiga skolåren, kanske t.o.m. i förskolan. Därför är det otroligt viktigt med kunnig och kompetent personal även under de tidiga skolåren. Ska den fysiska aktivitet och rörelse som alla behöver kunna bejakas och utvecklas måste, menar jag, hela skolan inse vikten av rörelse och fysisk aktivitet och den glädje som är förknippad med detta. Idrottsämnet har under en lång tid fått ta till sig en hel del andra saker, t.ex. olika teoretiska moment. Detta är i och för sig ganska bra. Men samtidigt har vi inte sett det omvända, dvs. att övriga skolan har tagit till sig behovet av rörelse och fysisk aktivitet. Jag tycker att det är intressant att Ingegerd Wärnersson har förtroende för idrottslärarnas kompetens och kunnande - en kompetens och ett kunnande som jag är övertygad om i betydligt större utsträckning skulle kunna komma hela skolan till del. Jag ska avsluta med en frågeställning till Ingegerd Wärnersson. Det finns ju ett beslut om att genomföra ett försök med slopad timplan, ett försök som många ställer upp på och som jag tycker är bra. Jag tycker att det ska bli intressant att följa. Jag och många av de idrottslärare och idrottslärarstuderande som jag har pratat med ser möjligheter i det här försöket. Vi ser en möjlighet för idrottslärarnas kunnande och kompetens att på ett helt annat sätt genomsyra det vardagliga arbetet i skolan. Men många känner också ett hot. Kommer detta att innebära att de så viktiga teoretiska ämnena trycker tillbaka de praktisk-estetiska ämnena och därmed också ett ämne som idrott och hälsa?

Fru talman! Låt mig först instämma med alla debattörer här och säga att även jag ser idrotten som oerhört viktig. Jag är fostrad inom idrotten och är kanske inte så bra men ändå fortfarande lite, lite motionär. Men jag vill också understryka att det faktiskt är två områden som riksdagen beslutar om. Det ena området är timplanen i grundskolan och hur timmarna ska fördelas inom respektive ämne. Det andra är motsvarande för gymnasieskolan, där vi kallar det för gymnasiepoäng. När jag nu svarar att jag för närvarande inte är beredd att vidta ytterligare åtgärder är det faktiskt riksdagens fel. Så sent som i maj månad fastställde riksdagen hur många poäng gymnasieskolan skulle ha inom de olika ämnena. Det fanns ingen reservation, utan man var fullständigt enig. Jag vet att precis samma resonemang som har förts här och samma synpunkter på vikten av att röra sig, kost och hälsa har hörts vid uppvaktningar till utskottet då man fick all denna information. Ändå är alla partier överens: Det vi har satt upp och beslutat om, så ska det vara. Nu, några månader senare, kommer några från några partier och säger att vi ska ändra på detta. Då är min fråga tillbaka: Är det så att partierna nu vill riva upp liggande timplan och det som vi beslutade om i maj månad? I så fall är jag beredd att lyssna. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi är överens om hur vi vill fördela de olika ämnena. Är då idrotten speciellt illa behandlad? Låt mig jämföra med övriga ämnen i grundskolan. Av de 6 665 timmar som man har fastslagit ska finnas inom grundskolans timplan är det faktiskt bara svenska och matematik som enskilt har mer tid till sitt förfogande än idrott och hälsa. Tittar vi på poängplanen i gymnasieskolan ser vi att endast svenska och svenska som andraspråk av kärnämnena har en större omfattning än idrott och hälsa. Andra kärnämnen har lika stor eller mindre omfattning än idrott och hälsa. Det är alltså, vill jag påstå, ett av riksdagen mycket starkt prioriterat ämne. Precis som alla debattörer här har framfört ser vi denna betydelse för våra unga människor. Detta är ju minimigränser som kommunerna har att hantera. Det finns ingenting som hindrar att man ökar på. Inom grundskolan har vi t.ex. det som kallas elevens val. Det finns möjlighet för eleven att välja idrott och hälsa inom elevens val. Dessutom kan en hel skola profilera sig inom detta område. Då ger det så mycket som 20 % av vad timmarna i timplanen kan jämkas med. Det är alltså inte lite tid som man inom skolan ytterligare kan tillföra om man så vill. Dessutom har vi friluftsdagarna. De finns fortfarande i grundskoleförordningen, men de är inte reglerade på samma sätt som de var tidigare. I dag är detta rektors ansvar. Därför - för det är min rädsla - har jag bett Skolverket att följa upp att friluftsdagarna verkligen används i skolan.
Fru talman! Det här är naturligtvis en viktig debatt. Det visar inte minst antalet deltagare i debatten. Jag tror att både Birgitta och jag är glada över att det blev en sådan här uppslutning kring debatten. När Eva Johansson tog till orda fick jag helt plötsligt för mig att vi nu hade två skolministrar här i kammaren. Men det är ju inte det hon tog upp som diskussionen handlar om. Det är det som har hänt den senaste tiden som har föranlett den här diskussionen. Det är det som Kent Olsson redovisade att RF hade reagerat emot som är det intressanta, och det är det diskussionen rör sig om. Det gäller alltså hela rörelsebehovet, idrotten och andra aktiviteter i skolan och inte bara de minuter som man talar om. Eva Johansson hänvisar vidare till idrottsföreningarnas ansvar. Det är klart att de har ansvar för sina medlemmar. Som jag sade når på Gotland idrotten 70 % av pojkarna och 60 % av flickorna. Men skolans ansvar är naturligtvis 100 % av pojkarna och Eva Johansson sade också att vi inte skulle svartmåla och inte vara motståndare. I så fall är det idrottsrörelsen med RF, forskarna som har studerat det här och lärarna i våra skolor som är motståndare till detta. Det tycker jag alltså var att ta i. Lennart Gustavssons redovisning som idrottslärare var naturligtvis alldeles utmärkt. Det var en bra redovisning, och det är så det ska vara. Det gäller att utnyttja den här tiden. Jag tror att det är många duktiga idrottslärare som gör ett gott jobb, men det gäller också att ha stöd i det man gör. Jag tror inte att risken är så stor att man får våra barn att röra sig för mycket. Något ska jag kommentera skolministerns inlägg. Det är klart att idrotten är viktig. Det är vi överens om. Det var ett fall framåt och ingenting nytt. Timplanen fastställdes i maj, som sades här. Men orsaken till den här debatten var dels det som hände i november månad, när det kom signaler om att man skulle ta bort delar av gymnasieprogrammet, dels det som Kent Olsson redovisade om RF:s skrivelse. Det är det som har föranlett denna debatt, och det har naturligtvis ingenting att göra med de beslut som riksdagen fattade i maj månad. Jag kan redovisa att jag har viss erfarenhet av detta från försvaret, efter många år som kompanichef och bataljonschef. Då räckte inte timmarna i fysisk träning till, utan då gällde det att ta till alla möjliga trick för att få de pojkar som kom in att röra sig - pojkar som skolan hade misslyckats med i många fall. När man lade upp utbildningen lite klokt fick man de allra flesta att röra sig. På den tid man hade dem fick man många att börja bygga på sina muskler, och många blev intresserade av idrott. Jag kan säga att det inte lyckades med alla, men det finns alltså goda möjligheter - precis som Lennart Gustavsson redovisade och som jag tror att alla mina kolleger i försvaret ser varje dag. Det gäller som sagt inte timplaner hit och dit, utan det är fråga om vad man gör för någonting. Jag hade efter den här debatten förväntat mig att regeringen och skolministern skulle komma med initiativ och anvisningar till skolan. Det vi fick höra nu var att man hänvisar till elevens val. Det är ju precis det som är galet. De som väljer idrott frivilligt är ju de som redan idrottar. Det är de som är i föreningsrörelsen. De som väljer bort idrotten i fria val är de som behöver den allra mest. Detta är alltså inte någon speciellt framkomlig väg. Det som gäller för regeringen och Skolverket är att uppmuntra enskilda skolor att se till att göra det här, att ge ökade möjligheter, att öka idrottslärarnas möjligheter göra det och att lägga in idrott och rörelse i alla andra ämnen - precis som jag under många år har gjort i försvaret. Jag är besviken på att ministern inte avser att göra någonting åt det här viktiga ämnet.
Fru talman! Jag anser att vi måste ge alla samma fysiska basnivå. Det sparar vi pengar på i framtiden genom lägre sjukvårdskostnader, precis som Marie Engström var inne på i sitt inledningsanförande. I dag kan vi se att barn ända ned till 12 års ålder går på sjukgymnastik, eftersom de har fått belastningsbesvär. Musklerna är för svaga, knäna värker. Och 17 åringar har diskbråck. Då är det någonting som har blivit fel. Jag blev också något bekymrad över Eva Johanssons inlägg om att socialdemokraterna hade ökat på ämnet idrott. Men det blev faktiskt den teoretiska biten som ökade. Det har inte ökat när det gäller rörelser, det har minskat. Visserligen är det sant som Eva Johansson säger att skolan inte ska täcka hela rörelsebehovet. Men den måste vara med och se till att alla får möjligheter, eftersom, som flera talare har varit inne på, en tredjedel av våra ungdomar inte rör på sig, inte är intresserade. De sitter hellre framför datorn. Det är de som drabbas av belastningsbesvär och diskbråck i tidig ålder. Skolminister Wärnersson tror på idrottslärarnas kunskaper, stod det också i svaret. Det är glädjande och bra. Dessvärre har det figurerat tjänstemän från Skolverket som har gett helt andra signaler. De har talat om att idrotten är alldeles för tråkig i skolan. Man ska ha inlines osv. Det tycker jag visar på okunskap från Skolverkets sida. Lennart Gustavsson var inne på att grunden ska läggas i tidig ålder. Det håller jag fullständigt med om. Det är jätteviktigt. Därför måste vi se till att få alla, hundra procent, intresserade av att röra på sig. Jag vet att idrottsrörelsen är redo att ta emot varenda liten parvel som vill komma dit och röra på sig. De tar emot alla. De tar träning på lek och de fungerar på ett utmärkt sätt. Men fortfarande har vi problemet att en tredjedel av eleverna är ointresserade. Dem måste vi rädda.

Fru talman! Jag tycker att det är bra att vi är överens om att avfärda de rykten och rubriker som har dykt upp om att idrottsämnet har rustats ned och att det ska rustas ned. Då är vi klara med den debatten. Då kan vi ägna oss åt framtiden och fundera över hur vi kan medverka till att ge unga människor bättre förutsättningar och större stimulans för att röra på sig på ett sunt och riktigt sätt. Skolans roll är viktig. Jag skulle vilja ställa frågan till framför allt moderaterna, som tidigare har gått emot utvidgningen av ämnet idrott och hälsa, inte enbart den teoretiska delen, utan ämnet idrott och hälsa. Ni som har gått emot det och som nu vill öka på det här ämnet, var vill ni ta den ökningen? Vill ni ta den från något annat ämne eller vill ni öka ut skolans ansvar och lägga på ytterligare timmar? Det tycker jag skulle vara bra att få reda på. Snurrigt eller något sådant har det stått i ett pressmeddelande från RF. Ja, men det byggde på lösa antaganden, rubriker och rykten. Det har inte funnits och finns inte någon anledning att ta sådant på allvar, tycker jag. Man behöver inte vara skolminister för att tycka att det är viktigt att upplysa om det i riksdagen eller på något annat ställe. Jag tycker att jag som riksdagsledamot har ett ansvar för att upplysa om vad den politiska debatten handlar om och vilka förslag som finns både från regeringssidan och från andra partier. Skolans ansvar är viktigt, men idrottsrörelsen har också ett ansvar. Det är därför idrottsrörelsen har ett rejält stöd från samhällets sida för sin verksamhet. Det stödet går ut på att man ska förse framför allt unga människor med vettiga möjligheter att idrotta. Jag tycker att många idrottsorganisationer och föreningar gör ett fantastiskt fint arbete. Jag tycker också att det är bra att de får ytterligare stöd för att utveckla metoderna för att få med helst alla barn i sin verksamhet, även om det är något av en utopi. Men ingen tvekan om att skolan har sitt ansvar och idrottsrörelsen har sitt.